Herr talman! Får jag svara på den senast ställda frågan först, rent principiellt. Här blir det i första hand fråga om ett lokaliseringslån, och självfallet har företaget ett ansvar för att uppfylla de villkor som är förknippade med detta lån. Skulle förutsättningarna för lånet radikalt förändras är företaget självfallet också i princip återbetalningsskyldigt när det gäller lånet liksom över huvud taget när det gäller det regionalpolitiska stöd som har lämnats i det aktuella fallet. Jag vill inte ge mig in på en hypotetisk diskussion utifrån det här speciella projektet, eftersom det befinner sig på ett stadium av beredning, där det inte vore rimligt att ta upp en diskussion om hur beslutet kan komma att gestalta sig. Men min principiella inställning är alltså: Om inte företaget förmår fullgöra de åtaganden det har gjort är självfallet också det regionalpolitiska stöd som har utgått förverkat.
Herr talman! Jag förstår industriministerns tveksamhet när det gäller att diskutera en hypotetisk fråga. Det är möjligt att jag verkar alltför misstänksam, som försöker konstruera problem som kanske inte uppstår i verkligheten. Bakgrunden är denna, och det är väl knappast någon hemlighet: Det har uttryckts tveksamhet om huruvida företaget i Kalmar skulle ha någon framtid som tillverkare av pannor på 1980-talet. Där är vi snart, och ett sådant förhållande skulle i sig innebära en nedtrappning av denna verksamhetsgren. Då behövs naturligtvis ett nytt produktprogram, vilket skulle kunna bestå av kylvärmepumpar och kylvärmeåtervinnare, dvs. de produkter som i dag framställs i Svalöv. Därpå beror min tveksamhet och den hypotetiska frågan. Sedan bad jag industriministern om en bekräftelse — och industriministern glömde att ge den — på att de anställningar som det rör sig om skall ske i Svalövs kommun och inte innebära ett erbjudande om att följa med till Kalmar.
Herr talman! Får jag komplettera mitt svar till Hans Petersson i Röstånga med att säga följande. Beträffande frågan var de anställda i Svalöv kan beredas fortsatt sysselsättning kan jag självfallet inte ge mig in i en detaljdiskussion. En strävan måste vara att sysselsättning kan beredas på vederbörandes bostadsort, men jag kan inte på detta stadium låsa förutsättningarna. Vi tar upp en diskussion med företaget utifrån förutsättningen att de anställda kan beredas sysselsättning i Svalöv, men huruvida detta önskemål till punkt och pricka går att uppfylla kan jag i dag inte diskutera.

Herr talman!

Regeringens tekopolitik grundas i huvudsak på följande målsättningar. Vi måste av nationella säkerhetsskäl slå vakt om för landet nödvändig produktionskapacitet på tekoområdet. Mot bakgrund av de mål för försörjningsberedskapen som har antagits av riksdagen kan kapaciteten inom branschen ännu bedömas vara tillräcklig om man undantar vissa avgränsade områden. Ett sådant undantag är exempelvis bomullsindustrin, där kraftfulla åtgärder har satts in för att bibehålla en nödvändig produktionskapacitet. Som jag tidigare har haft tillfälle att framhålla här i kammaren är sysselsättningsskäl ingen internationellt hållbar motivering för att med direkt statligt stöd på sikt vidmakthålla en hel bransch vid en viss storlek. Även andra skäl talar naturligtvis mot att i stor omfattning bibehålla produktion som inte är konkurrenskraftig. Det har således ännu inte varit möjligt att hindra en fortsatt nedgång inom stora delar av tekoindustrin. Vi måste därför se till att nedgången sker med så stor hänsyn som möjligt till de sociala konsekvenserna för de människor som berörs. Vi har här satt in det särskilda äldrestödet för tekoindustrin. En kraftfull begränsning av lågprisimporten har införts. Regeringen har vidare tagit initiativ till en rad åtgärder i syfte att skapa ersättningssysselsättning på de orter, bl.a. inom Sjuhäradsbygden, som berörs av nedgången inom bl.a. tekobranschen. Jag har tidigare vid flera tillfällen redovisat dessa åtgärder för riksdagen, senast vid en interpellationsdebatt den 11 april. Som en viktig del i regeringens tekopolitik ingår också omfattande industripolitiska satsningar på de utvecklingsbara delarna i branschen. Jag vill här erinra om rationaliseringsstödet som syftar till att öka effektiviteten inom konfektionsindustrin, stödet för att utveckla en framgångsrik export och det extraordinära finansiella stöd i form av särskilda strukturgarantier som syftar till att hjälpa den livskraftiga delen av tekobranschen att komma över den nuvarande krisen. Mot bakgrund av dessa målsättningar för tekopolitiken och det synnerligen omfattande och samordnade batteri av åtgärder som har beslutats — jag har här inskränkt mig till de viktigaste — är det för mig obegripligt hur Jörn Svensson i motiveringen till sina frågor kan beskriva detta som att varje antydan till politisk målsättning beträffande den svenska tekoindustrin saknas. Med detta anser jag mig i stort sett ha besvarat Jörn Svenssons frågor. Låt mig för tydlighets skull lägga till följande. Vad gäller Jörn Svenssons frågor om sysselsättningen och importandelen på tekoområdet är det, som har framgått av vad jag har sagt, enligt regeringens synsätt inte möjligt att inrikta tekoåtgärderna på att behålla antalet anställda eller importen vid en viss fixerad nivå. Vad gäller frågan om att tillskapa alternativa arbeten inom Sjuhäradsbygden är de olika aktiviteter som regeringen har initierat enligt min mening f.n. tillräckliga. Jag är självfallet beredd att överväga ytterligare åtgärder om så skulle visa sig nödvändigt.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag noterar att intresset för tekokrisen just i dag inte är på toppunkten i riksdagens kammare. Svaret är som sig bör avgivet på det särskilda språk som jag brukar kalla riksdagsoch regeringssvenska. Typiskt för det språket är att det sällan går att använda för en rak, enkel och klar kommunikation. Däremot är det mycket användbart när man vill undvika att besvara frågor och ändå synas besvara dem eller när man vill tala intresserat och utförligt om viktiga samhällsproblem utan att för den skull egentligen säga något. Jag vill ge industriministern den komplimangen att han hör till kammarens absoluta mästare när det gäller att använda den sortens språk. Han kan nästan mäta sig med både statsministern och oppositionsledaren. Nu är det dock inte bara så att industriministern egentligen inte svarar på mina frågor. Det är också så att han är oklar beträffande stora delar av regeringens egen syn. Det han sagt i dag stämmer inte med vad han sagt i andra sammanhang. Jag skall återkomma till den sidan av frågan. Jag tar upp fem skilda punkter av tekoproblemet, som berörs i interpellationen och i svaret. Först och främst säger industriministern att man inte kan inrikta tekopolitiken på en viss sysselsättningsnivå i framtiden. Varför inte det? Varför måste man acceptera den totala mållösheten? Varför måste man bara sitta och finna sig i att tekoindustrin raseras och folk kastas ut i arbetslöshet? Industriministern är väl inte så fixerad vid de manchesterliberala ekonomiska teorierna att han fullständigt böjer sig. Och även om man nu skulle böja sig för en viss marknadsutveckling som man av en eller annan anledning anser oundviklig, kan man ju ha något begrepp om proportionerna. Även om man inte har en viss styrningsplanering för att styra fram en viss målsättning för tekoindustrin när det gäller antalet jobb utan bara har en anpassningsplanering, som avser att följa upp den utveckling som det privata kapitalet och marknadskrafterna driver fram, kan man ju för den skull ha en uppfattning om var denna utveckling kommer att hamna. Det går nämligen att kalkylera en målsättning för den totala sysselsättningen. Man vet ungefär hur konsumtionen av tekovaror utvecklas, och det man inte vet kan man beräkna med hänsyn till ändrade ekonomiska förhållanden. Man kan göra rimliga kalkyler över köpkraft och konsumtionsmönster, och sådana har f.ö. redan gjorts i en rad skilda sammanhang, bl.a. när det gäller tekovaror. Om man kombinerar detta med kalkyler över export och import, så får man ett mått på underlaget för svensk produktion av skilda typer av tekovaror. När man sedan lägger in vad man vet om produktivitetsutvecklingen, kan detta underlag vid varje given nivå i princip översättas i antal arbeten. Industriministerns dunkla och obestämda svar visar bara att man inte alls är intresserad av detta inom regeringen. Det är egentligen detsamma som att man inte är intresserad av hur många människor som skall berövas sina jobb. Med en sådan mållöshet, med en sådan brist på kvantifieringar, kan man ju heller aldrig beräkna anslag och omfånget av arbetsmarknadsåtgärder, socialpolitiska insatser eller annat. Det är att lämna tekoindustrins och tekoarbetarnas öde åt slumpen. Det är det jag har kallat brist på tekopolitik. Bland de åtgärder industriministern sedan åberopar är de nya importöverenskommelserna. Lågprisimporten skall skäras ner, lovar Nils Åsling. Ja, det är nog bra, men frågan gäller hur mycket. Skäras ner i förhållande till vad? Det framgår inte av svaret. Vi har fått mycket drastiskt ändrade förhållanden under 1970-talet. 1974 var importandelen för konfektion och trikå litet över 50 96, räknat jämnt över på alla produkter. 1976 hade andelen drastiskt stegrats till 67 96. Under 1977 torde den ha stigit till ca 75 96. Till vilken nivå skall den då skäras ner? Om man vill bevara den nuvarande sysselsättningen inom konfektion och trikå måste man av allt att döma ner till i närheten av 1974 års nivå. Men efter vad jag kan läsa mig till är det inte detta regeringen strävar efter. Det skulle nämligen kräva att man skar bort hela eller större delen av importen från mer eller mindre renodlade fascistländer som Thailand, Taiwan, Hongkong och Singapore. Det är vad vpk har krävt i olika sammanhang. Det är också mot den bakgrunden vi kritiserat den socialdemokratiska oppositionen, som å ena sidan säger att den vill behålla sysselsättningen inom teko och å andra sidan säger att den vill acceptera en importandel av 70-75 96. Det menar vi är två mål som är oförenliga med varandra. Om man över huvud taget har något som helst begrepp om vilken sysselsättning man vill bevara, då måste man också kunna ange åtminstone vilken importnivå som är den önskvärda. Jag frågar alltså på nytt: Vad anser industriministern vara en önskvärd nivå för importen? Och med vilken sysselsättningsnivå är denna nivå förenlig, enligt hans mening, ifall övriga faktorer förblir oförändrade? Vidare vill jag kritisera den medvetet oklara karaktär regeringens talesmän alltför ofta ger åt sina uttalanden i tekofrågan. Olika talesmän för regeringspartierna gör nämligen helt motstridiga offentliga uttalanden. De säger en sak om de är folkpartister, en annan sak om de är centerpartister. De säger en sak i Kinna, en annan sak i Stockholm. De säger en sak om de är lokala riksdagsmän, en annan sak om de är ministrar. Och industriministern själv generar sig uppenbarligen inte för att säga ett när han är ute på lokalplanet och ett annat när han står i riksdagen. När industriministern var i Mark nyligen sade han att det inte alls var fråga om att minska sysselsättningen inom den statliga tekokoncernen — detta i polemik mot den propaganda som bl.a. den lokala vpk-gruppen gick ut med i samhället den dagen. Men den 16 mars sade han enligt riksdagsprotokollet att regeringspropositionen i frågan byggde på förutsättningen att 1 500-2 000 jobb inom koncernen skulle bort. När industriministern var i Mark nyligen sade han: Vi har inte råd att förlora ett enda tekojobb. Det var naturligtvis ett populärt yttrande. Men den 16 mars sade han i riksdagen att det är ”ofrånkomligt att acceptera en fortsatt nedgång inom tekoindustrin”. Varför ger Nils Åsling inte folk ute i Sjuhäradsbygden och på andra orter ett rakt besked? Varför säger han en sak i Mark och en annan sak i Stockholm? Varför inte säga det han hela tiden tänker — nämligen att regeringens politik går ut på att tekoindustrin skall fortsätta minska sin sysselsättning och att Nils Åsling i princip inte ser något slut på den processen eller i varje fall inte är beredd att ange någon miniminivå där man kan tänka sig att processen tar slut? Den 16 mars sade industriministern i riksdagen att 1976 och 1977 års kapacitet inom tekoindustrin var mer än tillräcklig sett ut beredskapssynpunkt. Och han förutsåg ytterligare nedskärningar i framtiden. Min fråga är återigen: Vid vilken nivå skall detta sluta? Industriministern tycks antyda i sina yttranden att det finns ett slags miniminivå, som är betingad av försörjningsberedskapen vid en eventuell avspärrning. Var ligger denna miniminivå? Och är det den miniminivån som så att säga utgör regeringens faktiska målsättning för tekoindustrin? Någon uppfattning om detta måste väl ändå Nils Åsling som industriminister ha. Det är ju meningslöst att fatta beslut om en försörjningspolitisk målsättning och sitta i regeringskansliet och utforma en proposition om en försörjningspolitisk målsättning om man inte vet vad den egentligen innebär. Hur är det möjligt att ha en så dogmatisk och 1800-talsmässig syn på industriutveckling, marknad och konkurrens som den industriministern redovisar här och har redovisat i andra sammanhang? Med denna gamla manchesterliberalism blir ju allting som händer i ekonomin någon sorts oundviklighet. Tekokrisen blir någonting obönhörligt som man bara måste underkasta sig. Hör bara på vad industriministern säger i olika sammanhang: Sysselsättningsskäl är ingen hållbar motivering för att med statsstöd upprätthålla en bransch — produktion som inte är konkurrenskraftig skall inte bibehållas. Så låter det: passivt och undergivet, en underkastelse under de s.k. marknadskrafterna. Det är självklart att så länge vi lever och verkar i ett kapitalistiskt samhälle så måste var och en inse att man inte kan fullständigt åsidosätta de ekonomiska lagar som där finns. Men också i ett kapitalistiskt samhälle kan ekonomiska lagar fås att fungera på skilda sätt. Vi vet att även de privata kapitalägarna åsidosätter konkurrens och teoretiskt renodlade marknadskrafter — och gör det mycket framgångsrikt. Det kan naturligtvis också staten göra genom olika åtgärder. Konkurrenskraften är nämligen inget givet som man bara underkastar sig. Den kan påverkas genom olika prissättningsmetoder, genom lägre kapitalkostnader, genom restriktioner mot ren dumping osv. Men det förutsätter att man verkligen företar medvetna åtgärder och att man följer upp dem. Man kan inte bara ösa ut hundratals miljoner i stöd åt privatföretagen och sedan inte påverka vare sig medlens användning eller ägandeoch maktförhållandena inom branschen. För det femte är industriministern förvånad över att jag anklagat regeringen för att sakna målsättning för tekoindustrin. Men en sådan anklagelse är väl ändå helt berättigad. När Nils Åsling själv inte vet hur många som skall avskedas, när han inte vet vilken importnivå som skall eftersträvas, när han inte vet var minimigränsen går för en beredskapspolitiskt acceptabel inhemsk tekoproduktion, ja, då har man ju ingen tekopolitik. Vet man inte vart man syftar, kan man inte gärna ha någon politik för ett sådant mål. Nu hänvisar Nils Åsling till sin redogörelse i riksdagen den 11 april — efter det att min interpellation inlämnats. Där har han, enligt utsago, lagt fram ett program för att skapa alternativ sysselsättning. Vad är det för något han benämner alternativ sysselsättning? Ja, inte var det mycket han kom med den 11 april, om man får tro riksdagens protokoll. Borås, Mark och Ulricehamn skall ingå i den grå zonen. De kan också tänkas få direkt lokaliseringsstöd, inte bara lokaliseringslån. Det skall alltså vara en del i ansträngningarna att skapa alternativa arbeten i stället för den tekoindustri som vacklar. Men vad ger det för jobb? Det ger inga jobb, det är ju bara ett löfte att Sjuhäradsbygden kan få stöd, om någon privatföretagare vill ställa upp och begära sådant, dvs. om det finns lokaliseringsbara företag. Men för att skapa sådana gör ju regeringen ingenting. Att hitta lokaliseringsbara privatföretag i dag tillhör som bekant inte det lättaste. Det har tillsatts en arbetsgrupp inom länsförvaltningen, säger industriministern vidare. Den har fått pengar för att leta upp ersättningsproduktion. Ja, den har ju blivit sorgligt ryktbar på kuppen, höll jag på att säga. Den här gruppen har bl.a. sysslat med dets.k. Indevoprojektet, som blivit något av en länsskandal i Älvsborg. Det är projekt som, enligt företagareföreningens chef, hittills givit fem arbeten. Statsföretag har fått 2 milj. för att söka ersättningsproduktion. Hittills har inget kommit ut av detta. Vi vet också att statsföretag pressas av den ekonomiska krisen och av krav från många bygder. Sedan nämner industriministern som en del i det — som han säger — medvetna batteri av åtgärder han har låtit genomföra rationaliseringsstödet. Ja visst, jag tvivlar inte ett ögonblick på att det kan vara riktigt att i en eller annan form — kanske inte i just den här formen — understödja en rationalisering inom delar av tekoindustrin. Men det var inte det jag frågade efter, utan jag frågade efter sådant som kunde skapa alternativ sysselsättning, för rationaliseringsstödet skapar ju inte ny sysselsättning. Man kan säga att det skyddar vissa av de existerande jobben, genom att ge dem bättre förutsättningar, men det skapar inga nya jobb i stället för den stora nettominskning som kan väntas inom tekobranschen. Detsamma gäller äldrestödet. Det är en defensiv, upprätthållande åtgärd som avser att hindra att vissa jobb går förlorade innan en viss tid förflutit. Men de skall ändå förloras, det är trots allt meningen, och det skapas inte ett enda nytt jobb genom äldrestödet, som kan ge bestående underlag för sysselsättningen inom Sjuhäradsbygden. Det är åtgärder som inte hör till den delen av industripolitiken, utan till den defensiva arbetsmarknadspolitiskt inriktade delen. Älvsborgs läns landsting är angeläget om att få bygga vårdhem. Men enligt de uppgifter jag har har man inte fått ett öre i statsstöd för det. Och jag frågar: Är det också ett led i regeringens skapande av alternativ sysselsättningspolitik för länet? Det enda konkreta industriministern kom med den 11 april var lokaliseringen till Borås av en enhet från industriverket. Det är ju bra. Men jag vill fråga: Hur många jobb ger det i förhållande till de ca 10 000-15 000 jobb inom tekoindustrin som f. n. vacklar, och som, om ingen drastisk ändring i den förda politiken sker, kommer att försvinna inom de närmaste åren. Kort sagt: Regeringen har ingen uppfattning om hur många jobb som kommer att försvinna inom teko med nuvarande politik. Man har ingen målsättning för hur många jobb som skall tillskapas. Man gör inga investeringar. Man har inget program och ingen plan, där man samordnar observationer av problemen och den väntade sysselsättningsminskningen med åtgärder för framtiden. Man öser ut statliga pengar utan att veta vad de skall ge och utan att veta var Sjuhäradsbygden skall hamna. Bara en sak är klar för Nils Åsling, och det är uppenbarligen att tusentals jobb skall bort inom teko. Om nu det är så klart för honom som det tydligen är, att döma av en lång rad yttranden till riksdagsprotokollet, tycker jag att han skulle säga det rent ut när han befinner sig i Mark. Jag skulle vilja sluta med att fråga: Vad är regeringens målsättning för Sjuhäradsbygden? Skall den totala sysselsättningsbasen i bygden under åren framöver minska, skall den öka eller skall den behållas vid den nivå som den hittills haft? Och om industriministern väljer att besvara frågan, som jag tror att han kommer att göra, med att sysselsättningsbasen skall bibehållas, hur skall de tusentals jobb som då förloras inom tekoindustrin, i enlighet med vad som är förenligt med regeringens syn, kunna ersättas? Hur skall dessa åtgärder, som industriministern redovisade den 11 april, någonsin kunna ersätta ett så stort sysselsättningsbortfall? Vad planerar regeringen i stället för att skydda sysselsättningen inom Sjuhäradsbygden?
Herr talman! Först och främst vill jag betona för Jörn Svensson att regeringen har varit och är intensivt sysselsatt med den problematik som han tar upp i sin interpellation. Vi är naturligtvis oroade av nedgången i sysselsättningen inom tekobranschen, och vi har — för att nu upprepa ett yttrande av mig som Jörn Svensson citerade — inte råd att förlora ett enda jobb inom svensk tekoindustri. Det är otvetydigt så. Men frågan är, om man vill bedriva en realistisk debatt, vad vi har för instrument att hävda sysselsättningen på nuvarande nivå. Den diskussionen, som vi har fört här i kammaren ett antal gånger, är också den väsentliga, eftersom det är den som avgör hur politiken skall utformas. Tyvärr har vi med våra handelspolitiska ambitioner, som det råder bred enighet om här i kammaren, inte möjligheter att låsa sysselsättningen i tekobranschen till en viss, bestämd nivå f. n. Låt oss ha detta klart för oss som en meningsfull bas för den här diskussionen. Jag tycker nog att Jörn Svensson är litet vårdslös med sina framtidsprofetior. Han talar här om en minimiprognos på 6 000 sysselsatta i tekoindustrin. Jag undrar var den siffran kommer ifrån. Det är i varje fall ingen prognos som vi från industridepartementets sida har tagit fram. Det skulle vara intressant att få veta detta — om nu inte Jörn Svensson helt enkelt är ute för att skapa pessimism i branschen och måla upp en svart och dyster framtid. Vi har problem i dag, men man måste ändå komma ihåg att det uppenbart ändå finns ljusa inslag i bilden. Tekoindustrin har t.ex. haft stor nytta av de insatta åtgärderna, av devalveringen, av äldrestödet. Vi har ännu en stor och delvis expanderande export av svenska tekoprodukter, vilket ju vittnar om en konkurrenskraft även i den här branschen sektorsvis. Vi har lyckats rätt bra med förhandlingar med lågprisländerna. Över huvud taget finns här en rad faktorer som ändå pekar mot att vi nu kan bromsa upp nedgången i sysselsättningen inom tekobranschen. Jörn Svensson vill alltså ha en viss, bestämd nivå fixerad för tekoproduktionen. Efter riksdagsbeslutet häromveckan pågår ju i regeringskansliet arbetet med den plan som regeringen i fjol föreslog skulle upprättas för att hävda en från försörjningsberedskapssynpunkt rimlig produktion här i landet. När den planen är klar kommer den att föreläggas riksdagen, och då kommer vi också att föreslå de åtgärder som är erforderliga för att upprätthålla de nivåer som bedöms vara önskvärda och nödvändiga inom olika sektorer. När Jörn Svensson i sina punkter här tar upp lågprisimporten och säger att man skulle kunna klara den genom att gå fram mycket restriktivt mot vissa icke önskvärda fjärran regimer, bör han rimligen hålla i minnet att det här är fråga om länder med olika styrelseskick.

I Mark skulle jag, när Jörn Svensson och jag möttes i en debatt — något ensidig visserligen men dock en debatt — ha sagt att målsättningen för den statliga tekoindustrin skulle vara att inte gå ned i sysselsättningen. Det är en fullständig nyhet för mig; jag har hela tiden hävdat — också i Mark — att den nedgång i branschen som är ofrånkomlig av hänsyn till konkurrensförutsätt ningarna tyvärr måste drabba också den statliga tekokoncernen. Däremot betonade jag vid det tillfället att jag inte då hade haft möjlighet att ta ställning till de planer som den statliga tekokoncernens styrelse hade presenterat, och det har jag f.ö. ännu inte haft när det gäller hur vi t.ex. skall se på Norrlandsetableringarnas fortsatta verksamhet; det återkommer vi till. Jörn Svensson beskyller mig för att vara manchesterliberal. Det är en helt ny beskyllning; vad jag har mött under min tid som industriminister har normalt inte varit anklagelser för att vara manchesterliberal. Jag har som principiell grundval för min verksamhet haft att man måste vara beredd att använda samhällsinsatser för att hävda sysselsättningen, även om det skulle gå ut över ägarformer i det svenska näringslivet. Vi har gjort mer under den tid vi har haft regeringsansvaret än någon regering tidigare har gjort för att med industripolitiska och näringspolitiska insatser hävda sysselsättningen; det tycker jag ändå Jörn Svensson måste erkänna. Sedan frågar Jörn Svensson vad vi tänker göra i Älvsborgs län för att hävda sysselsättningen. Det mål vi har för vår näringspolitik — att upprätthålla och helst öka industrisysselsättningen — gäller också Älvsborgs län. De åtgärder som vi nu formulerar i det mera långsiktiga näringspolitiska perspektivet tar sikte på att hävda industrisysselsättningen, och det gäller också Älvsborgs län.

Herr talman! Jag kan inte tolka repliken från industriministern, som ju ändå i princip har obegränsad tid, som något annat än ett försök att blanda bort korten och komma ifrån de grundfrågor som det egentligen gäller, nämligen hur långt nedbantningen av tekoindustrins sysselsättning kan väntas fortsätta. Vill man inte diskutera detta och har man ingen klar uppfattning i denna fråga, kan man inte heller bedöma vilka insatser som måste göras, ifall man har som mål att Sjuhäradsbygden skall skyddas från en bestående långsiktig sysselsättningsminskning och avfolkning. Av de något diffusa fraserna här har jag förstått att detta ändå är en tankegång som regeringen håller fast vid. Den är inte programmatiskt uttryckt i något officiellt dokument, men industriministerns yttrande nu tycks närmast tyda på att det är den syn industriministern har. Jag får väl tro på den, även om jag inser att en politiker anständigtvis inte kan säga att Sjuhäradsbygden skall mista sin sysselsättning och utsättas för en kontinuerlig befolkningsminskning, även om detta är vad man egentligen avser. Men om man nu fasthåller vid att det skulle vara regeringens mål att skydda sysselsättningen inom Sjuhäradsbygden, måste regeringen ha någon uppfattning om hur många jobb som kommer att gå förlorade i den som industriministern säger ofrånkomliga process som tekoindustrins minskning innebär. Från mitt partis sida hävdar vi att detta icke är någon ofrånkomlig process, men som ram för diskussionen accepterar vi i dag industriministerns yttrande att detta är en ofrånkomlig process. All right, enligt samma industripolitiska synsätt är det en ofrånkomlig process att specialstålindustrin i landet skall minska med, jag vill minnas, 8 000 arbetstillfällen under en viss period framöver och handelsstålindustrin med 4 000. Det har angivits sådana allmänna ramar. Det är klart att man inte exakt kan förutsäga att den utvecklingen skall ske inom ett visst antal år, men man vet att det är ungefär den del av processen man för dessa branscher kan överskåda. När vi diskuterar industripolitiska och sysselsättningspolitiska sammanhang eljest i riksdagen har vi alltså möjlighet att röra oss med sådana ungefärliga siffror för att ge en ungefärlig bild av problemets sysselsättningspolitiska dimensioner. Jag återkommer till min fråga: Någonstans i regeringens tänkande måste det väl finnas en ungefärlig bedömning av hur långt man ytterligare måste ner, dvs. om man ser det på tio års sikt eller vilken tidsperiod man behagar välja. Hur många jobb kan väntas ungefärligen gå förlorade? Har man ingen uppfattning om den saken kan man inte heller sätta upp ett mål och säga att man skall skydda sysselsättningen i Sjuhäradsbygden. Man vet ju inte hur många jobb man skall sätta i stället. Då vet man inte hur stora ansträngningar som måste göras i pengar och arbetstillfällen på andra insatser för att upprätthålla den målsättning som är nödvändig för att ersätta de tekojobb som enligt industriministerns ofrånkomliga process skall bort. Jag har då anfört vad industriministern sade den 11 april om vad regeringen gör och tänker när det gäller alternativ sysselsättning i Sjuhäradsbygden. Jag har nämnt det något lustiga eller löjliga Indevoprojektet, jag har nämnt de obestämda löftena om lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån med relativt fördelaktig behandling av den bygden i förhållande till andra bygder i Sydoch Mellansverige, en sak som inte heller ger några som helst garantier för att det kommer några lokaliseringsbara företag. Jag har nämnt bristen på statligt stöd åt landstinget som vill bygga vårdhem osv. Jag har nämnt SIFU-enheten från industriverket, allt detta tillsammantaget som industriministern själv anför och som han själv vill göra gällande är regeringens program för att skapa alternativ sysselsättning. Hela detta åtgärdsbatteri står inte i någon som helst proportion till storleken av de problem som det handlar om, ifall man utgår från att nedbantningsprocessen inom textilindustrin i Sjuhäradsbygden är ofrånkomlig. För då kommer, såvitt man vet, tusentals jobb att gå förlorade under de närmaste tio åren. Vi vet redan nu att det är tusentals jobb som så att säga hänger på gärdesgården och som upprätthålls bara genom temporära statliga åtgärder. Vi vet alltså att problemet har betydande dimensioner. Det har dimensioner som är väl så stora som, eller i varje fall fullt jämförbara med, dimensionerna när det gäller sysselsättningsproblemet inom stålindustrin. Då må man väl ändå fråga: Finns det något som helst sammanhang mellan dessa proportioner på den väntade sysselsättningsminskningen och de åtgärder som regeringen här för fram och påstår vara sitt program för alternativ sysselsättning? Såvitt jag vet finns det inte det. En jämförelse mellan de två sidorna kan bara resultera i att regeringen inte bara anser textilindustrins nedbantning oundviklig, utan också anser att Sjuhäradsbygdens sysselsättningsminskning och utflyttningsöverskott under den närmaste perioden är lika oundviklig.
Herr talman! Jörn Svensson uppträdde ju i Mark till folkets förnöjelse förklädd till begravningsentreprenör. Av den ödesmättade syn på tekoindustrins framtid som Jörn Svensson har förstår jag nu att det inte var någon tillfällighet. Jag har en annan syn på svensk tekoindustri. Vi är i dag inne i ett bekymmersamt läge, beroende på att vi inte har klarat vår konkurrensförmåga och våra kostnadsrelationer till omvärlden. Vi håller på att rätta till den sidan. Vi märker för varje dag hur svenskt näringslivs konkurrensförmåga ökar till följd av de ekonomisk-politiska åtgärder vi vidtagit och de strukturinsatser vi gjort. Detta kommer självfallet också att märkas i tekoindustrin. Även om vi just f. n. har stora bekymmer kvar, märker vi att situationen lättar i det något längre perspektivet. Men trots detta pågår alltså arbetet i regeringskansliet för högtryck med den allmänna planen med förslag till åtgärder för att kunna klara vår beredskapsnivå. Jörn Svensson får ursäkta att jag inte är beredd att redovisa dessa nivåer i dag helt enkelt därför att arbetet med dem pågår. Vi blev i och för sig litet fördröjda, eftersom riksdagens näringsutskott ville tänka på denna fråga några månader extra, och det får vi ha respekt för. Men arbetet pågår, och låt oss ta diskussionen om nivåerna när vi har mera konkreta fakta att utgå ifrån. Sedan vill jag reagera när Jörn Svensson säger att jag egentligen avser att minska sysselsättningen i Älvsborgs län. Det är ett oförsynt yttrande. Det är att ifrågasätta våra ambitioner när det gäller sysselsättningspolitiken, som ju tagit sig uttryck i de massiva satsningar vi har gjort. Dessa har skett helt och hållet i omsorg om sysselsättningen. Om Jörn Svensson vill framhärda med detta påstående, är ju varjé saklig debatt meningslös. Att vi sedan kan ha olika åsikter om medlen är en annan sak, men jag tycker att det är oförsynt av Jörn Svensson att mot bakgrund av den massiva satsning som skett ifrågasätta denna regerings starka ambitioner att sätta sysselsättningen främst i alla sina näringsoch industripolitiska insatser.

Herr talman! Nu har vi kommit in på den kvalificerade demagogins område. Nu är det inte längre fråga om att säga en sak i Mark och en annan i Stockholm, utan nu är det fråga om att i samma debatt och i samma kammare inta två helt olika attityder. Jag vet inte hur många gånger Nils Åsling har beskyllt vpk:s målsättning om bibehållen sysselsättningsnivå vid ca 40 000-45 000 jobb inom tekoindustrin för att vara orealistisk. Nu vänder han och säger att det är han som är optimist och vi pessimister. Han kan ju ändå inte vara optimist i någon reell bemärkelse när det gäller tekoindustrin, samtidigt som han i andra sammanhang står här i kammaren och säger dels att den fortsatta nedgången av sysselsättningen inom tekoindustrin är ofrånkomlig, dels att det fortfarande finns ett kapacitetsöverskott från beredskapspolitisk synpunkt och att man därför kan låta nedgångsprocessen fortsätta. För det var ju andan i det resonemang han förde när vi diskuterade propositionen om försörjningsberedskapen på tekoområdet. Han må väl ändå utgå ifrån sin egen syn på tekoindustrin, som ju innebär — vi behöver sedan inte diskutera precisa nivåer men så här mycket kan vi säga redan i dag — att tusentals jobb kommer att försvinna under de närmaste åren med de trender och marknadsförutsättningar som nu finns, om man inte gör någonting för att i grunden påverka dem. Då blir frågan: Vilka åtgärder har man för att skapa alternativ sysselsättning? Är det under alla omständigheter oundvikligt att det skall gå på det här sättet med tekoindustrin, speciellt då i Sjuhäradsbygden? Nu säger industriministern att det är oförsynt av mig att ifrågasätta regeringens ambition att behålla sysselsättningsnivån, både industrisysselsättningen och sysselsättningen i allmänhet, i Sjuhäradsbygden. Bortsett från att man kunde anmärka att det är varje politisk oppositions uppgift att ifrågasätta den sittande regeringens åtgärder och att man i det här landet, åtminstone enligt vår mening, inte bör ha ett styrelseskick där oppositionens uppgift är att prisa regeringen och alltid framhålla denna som trovärdig — tydligen var det den visionen som framskymtade hos herr Åsling. Jag betvivlar inte att det skulle bli bekvämare för industriministern om det vore så, men vänsterpartiet kommunisterna föredrar ett styrelseskick där man får ifrågasätta och där man icke betecknas som oförsynt för att man bedriver en normal politisk kritik. Detta sagt om den principiella sidan av denna sak. Vad vi ifrågasätter är att regeringen är trovärdig när den genom sin talesman Nils Åsling går ut och påstår att den har den målsättningen att behålla antalet arbetstillfällen i Sjuhäradsbygden åtminstone vid den nivå som de hittills har haft. Vi anser inte att detta är ett trovärdigt påstående med ledning av vad regeringens talesmän och Nils Åsling i andra sammanhang säger, för han har dock otvetydigt — det är han alltså och inte jag som därvidlag framträder som begravningsentreprenörer — vid en rad tillfällen sagt att en fortsatt nedgång av tekoindustrin är ofrånkomlig. Då måste man fråga sig om han anser att en fortsatt nedgång inom tekoindustrin, då specifikt i Sjuhäradsbygden, är ofrånkomlig. Om man vill vara trovärdig i sin målsättning för att bevara sysselsättningen i bygden vid en given nivå, måste man ha åtgärder till hands, som kan åstadkomma så många nya arbeten att bortfallet av andra arbeten kompenseras. Har man inte det finns det över huvud taget ingen målsättning. Då har jag anfört det som industriministern själv påstår vara det alternativa programmet, det här lustiga Indevoprojektet. Det är de obestämda löftena om att man kan få lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån, att Sjuhäradsbygden skall räknas till den grå zonen. Det är ett löfte som i sig själv inte ger några arbeten och som i nuvarande konjunkturläge inte ens har någon stimulerande effekt. Jag har talat om bristen på stöd åt landstingets utbyggnadsplaner. Det finns ju ingen som helst proportion mellan å ena sidan den nedgång, som regeringen själv så ofta framhåller som oundviklig, och det åtgärdsprogram man har och som industriministern t.o.m. i interpellationssvaret betecknar som tillräckligt.

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig vilka åtgärder regeringen mot bakgrund av utvecklingen inom ståloch skogsbranscherna och vissa aktuella företagsfusioner planerar för att säkra sysselsättningen i Värmland. Jag svarade på en liknande interpellation av Nils Berndtson i december förra året i samband med att strukturproblemen inom specialstålindustrin diskuterades här i kammaren. Jag vill återigen understryka att vi med alla tillgängliga resurser undersöker möjligheterna till alternativa sysselsättningar. Härvid engageras både kommuner och länsmyndigheter. Det är i ett effektivt samspel mellan dessa och staten som resultat kan nås. Som ett exempel på det pågående offensiva arbetet i länet vill jag peka på att SVETAB:s regionala investmentbolag för Bergslagen kommer att lokaliseras till Karlstad. Slutligen vill jag beträffande de fusioner som Nils Berndtson nämner framhålla att sådana i och för sig är naturliga i en strukturomvandling som syftar till att på sikt ge en mer konkurrenskraftig industri med en tryggare sysselsättning. Vi har t.ex. vad gäller specialstålindustrin efter beslut av riksdagen tillsatt en särskild strukturdelegation med uppgift att ta initiativ till, följa och stödja strukturomvandlingen.

Herr talman! Jättarna leker är titeln på en roman av Sven Rosendahl med anknytning till Värmland. I dag leker de verkliga jättarna i Värmland. Deras lek kan kosta tusentals människors arbete och utkomst. Deras lek kan betyda slutet för flera orter i Värmland. De leker med länets framtid. Jättarna heter Var femte arbetsför värmlänning kan vara arbetslös om ett år. I det närmaste var tionde är arbetslös redan i dag, dvs. över 11 000 står utanför det reguljära arbetslivet. 10 000 jobb hotas. Detta är siffror som länsstyrelsen i Värmland presenterat nu i dagarna. Industriministern erinrar om att han i december förra året besvarade en liknande interpellation som den jag nu framställt. Men det har hänt en hel del sedan dess, herr Åsling. I samband med Uddeholmskrisen förra året hade jag tillfälle att med industriministern diskutera sysselsättningsläget i Värmland. Om Nils Åsling läser protokollen från den debatten bör han med Nils Ferlin utbrista: ”och Gud må förlåta mig somliga rader”. Redan då pekade jag på det hot mot sysselsättning och utveckling som kunde skönjas. Mot detta genmälde Nils Åsling: ”Det finns anledning att vara väsentligt mycket mer optimistisk beträffande de reella möjligheterna för Värmland inför framtiden än Nils Berndtson här har gett uttryck för.” Dessa rader måste te sig besvärande eller åtminstone som en dålig förutsägelse mot bakgrund av vad som hänt och aviserats sedan den 14 december förra året. Anställda, fackföreningar, kommuner och länsmyndigheter är i dag ännu mer oroliga än då. Vid den tidpunkten diskuterade vi Uddeholms planer på driftsinskränkningar. Sedan dess har planer på samgående aviserats mellan Uddeholm, Fagersta och SKF på stålsidan och nu senast sammanslagningen av Billerud och Uddeholm på skogsoch skogsindustrisidan. Gemensamt för alla dessa företagsfusioner är att i namn av strukturrationaliseringar åtskilliga jobb planeras försvinna. Det är möjligt att bilden skulle ha tecknats ännu mörkare vid förra tillfället om alla storbolagens planer varit kända. Som bekant fungerar det så att bolagsherrarnas planer hålls hemliga så länge som möjligt. I den förra debatten visade jag en karta på bildskärmen här i kammaren. Av den framgick att stora delar av Värmland helt dominerades av Uddeholmsbolaget. Låt oss nu titta på Värmlands karta med de båda bolagens — Billeruds och Uddeholms — inflytande markerat. Här kan man verkligen tala om heltäckande. De planerade företagsfusionerna kommer på ett avgörande sätt att påverka sysselsättningen i Värmland. Det pågår redan en debatt om vilka fabriker som skall läggas ned och hur många arbetstillfällen som försvinner vid ett samgående mellan Uddeholm och Billerud. I storbolagens spel för att säkra aktieägarnas intressen utgör de anställda brickor. Det förhållandet att de båda företagen hämtat väldiga vinster ur den värmländska naturen hindrar dem inte från att kasta ut anställda i arbetslöshet och beröva orter möjligheter att fortleva. Sådan är kapitalismen! Men regeringen då, vilka möjligheter har den att gripa in? Även om privata intressen dikterar besluten i sådana frågor är säkert regeringen inte helt utanför händelseförloppet. Bolagen brukar åtminstone komma och begära pengar i en eller annan form. Vad gör då regeringen mot bakgrund av den aktuella utvecklingen för att säkra sysselsättningen i Värmland? Den frågan har jag ställt till industriministern och jag vill tacka för hans svar, även om det är väl magert i fråga om konkreta besked. Det har inte saknats uppslag för att angripa problemen. En katastrofplan har krävts. Kommunalmän och fackliga företrädare krävde häromdagen i Radio Värmland ett förstatligande av de båda bolagen. Länsstyrelsen och landshövdingen har framfört flera krav för att ”rädda Värmland” — en paroll som vpk i Värmland f. ö. formulerade i samband med Uddeholmskrisen. Nu är det dags för regeringen att ge besked om vad den avser att göra för att säkra sysselsättningen i länet. I min interpellation har jag hävdat att regeringen hittills varit synnerligen passiv i dessa frågor. Industriministerns svar gör det nödvändigt att skärpa omdömet. Regeringen visar ansvarslöshet. Industriminister Åsling utgår från att de aktuella företagsfusionerna har syftet att säkra sysselsättningen i Värmland. Företagsfusionerna är enligt industriministern ”naturliga i en strukturomvandling som syftar till att på sikt ge en mer konkurrenskraftig industri med en tryggare sysselsättning”. Är detta vad regeringen har att säga till de värmländska arbetarna, exempelvis dem i Skoghall, som vet att företagsfusionen leder till att hundratals eller tusentals jobb försvinner? Företagsfusionerna sker på bolagens villkor. Hur kan då industriministern gå i god för att syftet är att ”säkra sysselsättningen i Värmland”? Det kan lika gärna gälla att säkra profiten och att detta får ske till priset av arbetares och tjänstemäns sysselsättning. Ett gemensamt drag för företagsfusionerna är nämligen att arbetstillfällen försvinner. Hur stämmer f. ö. industriministerns syn på företagsfusionerna med regeringsdeklarationens tal om att motverka maktkoncentration och centerpartiets tal om decentralisering? Vad som skulle kunna vara trösterikt i industriministerns svar är att man med alla tillgängliga resurser undersöker möjligheterna till alternativa sysselsättningar och att både kommuner och länsmyndigheter engageras. Lokaliseringen till Karlstad av SVETAB:s regionala investmentbolag för Bergslagen nämns som exempel. Men nog måste det till mycket mer. Det skulle vara intressant att höra industriminister Åslings synpunkter på några av de förslag och krav som framförts i den aktuella debatten, t.ex.: 2. Direkta statliga satsningar för att skapa nya arbetstillfällen i Värmland, exempelvis omdisponering av de 600 miljoner som beviljats som lån till Uddeholms AB. 3. En krisplan för att rädda Värmland undan den aktuella krisen och för att långsiktigt skapa arbetstillfällen. 4. Åläggande för de stora bolagen att ta socialt ansvar för de anställda mot bakgrund av de väldiga vinster de hämtat ur den värmländska naturen. Detta är några av de många frågor som ställts i debatten och som regeringen inte kan komma undan att besvara.
Herr talman! Först vill jag säga att jag fortfarande, liksom vid föregående tillfälle när vi debatterade Värmland och Värmlands framtid, anser att Värmland har goda utvecklingsmöjligheter i framtiden. När det sedan gäller situationen för de här två i interpellationen berörda företagen vill jag säga att diskussioner pågår som vi under hand hållits informerade om. Det gäller diskussioner och fusioner och nya konstellationer som ännu inte är slutförda. Det är alltså för tidigt att i dag avge några omdömen om de nya företagsbildningar som kan bli aktuella. Jag vill dock till Nils Berndtson säga att det beträffande Billerud och Uddeholm rör sig om två förlustföretag — företag med mycket betydande förluster, i synnerhet Uddeholm, vilket som bekant befinner sig i en aktuell finansiell situation som gör att dess överlevnad ifrågasatts. Detta var det direkta motivet till den av regeringen beslutade extraordinära insatsen i form av ett villkorslån. Under sådana förhållanden får man acceptera att samarbetsformer söks mellan företag för att stärka positionen. Nils Berndtson glömmer när det gäller både Uddeholm och Billerud att det handlar om företag som arbetar nästan uteslutande på den internationella marknaden i stark konkurrens med stora internationella koncerner. Det är den konkurrensbilden man måste ta hänsyn till när vi nu går att försöka strömlinjeforma organisationen och stärka företagen tekniskt, administrativ t och kommersiellt. Då får man också acceptera samordning genom fusioner. Det finns ett försonande drag i detta, och det är den omständigheten att båda företagen är Värmlandsbaserade. Man får här ett starkt företag med en regional anknytning som i hög grad bör kunna stärka näringslivet totalt i länet och i dess närmaste omgivningar. Beträffande de åtgärder som Nils Berndtson vill ha kommentarer till är det framför allt två som han tar fram och som är värda att närmare granska. Man talar i första hand om en katastrofeller krisplan. Det låter sig väl sägas, och det väcks förslag till hundratals planer i den här kammaren. Men när man börjar analysera vad som ligger bakom detta är det väldigt litet av konkreta nyheter. Ofta rör det sig om ett allmänt tal om planmässighet, om övergripande plan etc. Med detta löser man inga problem, Nils Berndtson. Vad som här skall till är konkreta åtgärder som främjar sysselsättningen, generella och selektiva av den art som vi här satt in. Jag håller nära kontakt med Värmlandsdelegationen, som gör ett berömvärt arbete för att som det regionalt ansvariga kontaktorganet initiera och kanalisera åtgärder ägnade att stärka sysselsättningen. Det andra stora och epokgörande uppslag som Nils Berndtson framfört gäller förstatligande av företag. När sådana förslag framförs är min ständiga motfråga: På vilket sätt stärker förslaget marknaden för de här aktuella företagen? På vilket sätt ökar det avsättningen av massa, av kartong från Uddeholms stora maskin i Skoghallsverken eller av specialstål? På vilket sätt underlättas problemen? Den enkla sanningen är ju — och av det har vi rik erfarenhet — att ett 149 förstatligande inte löser problemen i och för sig. Här är det i stället den internationella utvecklingen som är avgörande, men det är också fråga om Sveriges internationella konkurrenskraft, om vår förmåga att tekniskt och kommersiellt hävda oss internationellt. För det krävs andra åtgärder än ett / förstatligande för att man skall nå en effekt som också innebär ökad trygghet när det gäller sysselsättningen för de anställda, och det är detta vi ytterst syftar till med våra åtgärder.

Herr talman! Jag kan dela Nils Åslings uppfattning att Värmland har goda utvecklingsmöjligheter. Visst har länet det! Men då är frågan: Vad gör man för att åstadkomma en gynnsam utveckling? Enligt min mening får man inte en gynnsam utveckling med statliga bidrag, om syftet är att möjliggöra avveckling av arbetstillfällen. Det kan endast ske genom satsning på att skapa nya arbetstillfällen. Jag tycker inte heller att beskrivningen av Billerud och Uddeholm blir fullständig — vare sig man diskuterar deras roll på exportmarknaden eller deras Värmlandsbasering - om man inte också analyserar företagens dominerande roll när det gäller sysselsättningen i länet. Jag har pekat på att de på vissa orter svarar för en stor del av sysselsättningen, och på andra orter kan de svara för hela industrisysselsättningen. Eftersom hela samhällen och kommuner kan ha sin verksamhet baserad på ett enda företag, är det inte så märkligt att frågan om en krisplan har rests i samband med den situation som nu har uppstått. Det är bättre med konkreta åtgärder än med en krisplan, säger emellertid Nils Åsling. Jag lyssnade på detta och tänkte, att nu kommer det väl en uppräkning av konkreta åtgärder som regeringen ämnar föreslå eller företa, men jag saknar fortfarande exempel på sådana konkreta åtgärder. Jag vet sedan tidigare att den borgerliga regeringen inte känner särskilt mycket för ett förstatligande av företag. Vare sig det är principiella skäl eller annat som gör att så är fallet leder denna ståndpunkt till att de statliga insatserna tydligen även i fortsättningen kommer att ske på bolagens villkor. Jag tror att Nils Åsling begriper att de anställda, som upplever hotet mot arbete och försörjning, inte blir särskilt entusiastiska inför tanken att statliga pengar — som de f. ö. själva fått bidra med — pumpas in i företag för att dessa skall kunna avveckla jobb. Det innebär ju ingen offensiv sysselsättningspolitik. Nils Åsling frågade också vilka problem som skulle lösas genom ett förstatligande. På det vill jag svara att ett förstatligande av exempelvis de stora bolagen inom ståloch skogsbranscherna ändå måste öka möjligheterna att få en samlad och övergripande syn på sysselsättningen och därmed sammanhängande frågor. Nu utnyttjas nedgången i lönsamhet och vinst till att ställa folk utan arbete och faktiskt ödelägga hela bygder. En sådan utveckling bör statsmakterna ha synpunkter på. Följderna av utvecklingen läggs över på enskilda människor och samhällen. Med ett statligt ägande däremot skulle helt andra bedömningar av lönsamhet kunna göras. Det kanske rent av skulle visa sig mer lönsamt från samhällets synpunkt att — Nr 121 fortsätta driften. Måndagen den Ett förstatligande skulle också möjliggöra en annan resursanvändning. Nu 17 april 1978 pumpas miljardbelopp in i företag som avvecklar jobb. Med statligt ägande skulle dessa resurser kunna användas för att skapa nya arbetstillfällen, exempelvis genom vidareutveckling och förädling av ståloch skogsprodukatt säkra sysselterna. Om industriministern inte principiellt vill ställa sig positiv till statligt sättningen i Värmägande, borde han i varje fall i nuvarande läge kunna se praktiska fördelar och land ökade möjligheter till att bedriva en aktiv sysselsättningspolitik.

Herr talman! Läget på arbetsmarknaden i Värmland är besvärligt. Det är långt besvärligare än på andra håll i landet. Den diskussion om en stålfusion som pågår mellan Uddeholm, SKF och Fagersta är oroande. Också fusionen mellan Uddeholm och Billerud oroar många, och det finns dessutom många andra faktorer som påverkar sysselsättningen. Avsikten både med fusionen på stålområdet och med fusionen mellan Billerud och Uddeholm är att klara sysselsättningen för de allra flesta inom de berörda företagen. Vi får dock räkna med att antalet sysselsatta kommer att minska. En del arbetstillfällen kommer alltså att förloras, men det är då desto väsentligare att vi får fram företag som kan ge sysselsättning åt de flesta och stå sig i den hårda konkurrensen i framtiden. Vissa orter kan i detta sammanhang komma att sitta illa till, t.ex. Kyrkebyn i närheten av Säffle. Men det kan också gälla samhället Uddeholm och flera andra orter. Det är i högsta grad nödvändigt att samtliga berörda gör allt vad som är möjligt för att klara de situationer som kan uppstå på dessa orter. Nils Berndtson har vid flera tillfällen rekommenderat socialisering i dessa sammanhang. Jag har på nära håll kunnat följa dessa frågor, och de erfarenheter jag därvid fått gör att jag är rädd för att vi med sådana åtgärder skulle kunna hamna i något som är ännu värre än vad vi f. n. har. Man löser ju, som industriministern nyss sade, inte problemen på det sättet. Den uppfattningen har jag också som värmlänning. Vad det är fråga om är att skapa bärkraftiga företag, som kan stå sig i konkurrensen i framtiden och som därmed också kan ge sysselsättning inom industrin åt flera värmlänningar än nu. Det är alltså i första hand av vikt att klara de berörda orterna, men det är också nödvändigt att få fram nya industrier och arbetstillfällen för Värmlands läns invånare. Detta krävs för att vi skall kunna klara service och sysselsättning framöver. Vi har en fin natur och en god arbetsmiljö, duktiga arbetare och skickliga tjänstemän och vi bör därför ha goda utsikter att klara oss i fortsättningen. Jag tror att det är riktigt att peka på även detta. Ett alltför kraftigt svartmålande kan vara farligt under sådana omständigheter som nu föreligger. Vi har gjort och vi gör allt vad vi kan i Värmlandsdelegationen, men vi har ingalunda begärt någon socialisering — vi tror inte att det skulle lösa problemen. 151 Vi har i Värmlandsdelegationen varit i kontakt med regeringen, och själv har jag dagligen haft sådana kontakter. I Värmlandsdelegationen har vi den uppfattningen att vi har sökt göra allt vad som är möjligt i den besvärliga situation som råder. Alla de berörda i Värmland — myndigheter, arbetare, tjänstemän och företag — måste helt enkelt hjälpas åt för att finna utvägar. Där måste vi också ha stöd av regeringen. Vi har fått sådant stöd hittills. Jag hoppas att vi skall få det också i fortsättningen. Jag litar till regeringen. Vi har tidigare vädjat till regeringen om hjälp. Jag vet att den också stöder oss. Men jag menar att vi skall försöka arbeta konstruktivt för att lösa de här problemen. Vi måste komma med konkreta förslag. Det är nog den bästa utvägen ur den här situationen.
Herr talman! Logiken i Bertil Jonassons resonemang är egentligen att man räddar sysselsättningen genom att jobb försvinner, för det är vad som pågår i Värmland. Bertil Jonasson känner lika litet som jag till storbolagens verkliga långsiktiga planer. Om bolagen mot bakgrund av sitt lönsamhetstänkande finner det nödvändigt, kommer det att försvinna ytterligare jobb. Vad händer då med Värmland? Bertil Jonasson bekräftar vad jag har sagt om att den här företagsfusionen för vissa orter kommer att få en mycket djupgående verkan. Men Bertil Jonasson värjer sig mot något som han kallar socialisering. Det är i varje fall inte mitt uttryck. Man socialiserar inte gärna med en borgerlig regering. Men man kan förstatliga. Fördelarna med ett förstatligande har jag påvisat i ett tidigare inlägg. Jag känner igen det uttryckssätt som kommer till användning så snart människors bekymmer förs på tal. Då talar man om svartmålning. Det brukar man göra från regeringens sida, och nu har också Bertil Jonasson tillägnat sig den vokabulären. Det är väl ingen svartmålning att beskriva situationen för de skickliga arbetarna och tjänstemännen i Värmland. Att det finns skickliga arbetare och tjänstemän är vi ju överens om, Bertil Jonasson. Det är ändå de som har arbetat ihop de tidigare vinsterna för de här storbolagen, och det är de som i dag ställt krav både på bolagen och på statsmakterna om att de inte skall behöva förlora sina jobb därför att bolagens lönsamhet har sjunkit. Detta är ingen svartmålning. Det är uttryck för att en myckei bred del av den värmländska arbetande befolkningen kräver åtgärder. Jag förmodar att Bertil Jonasson inte är främmande för vad LO-distriktet i Värmland har krävt, nämligen bl.a. att samhället måste få ökad kontroll vid nedläggningar, att fackföreningarna måste få full insyn vid försäljning och köp av företag, att etableringskontroll måste genomföras, att regeringen måste presentera en samordnande och övergripande sysselsättningspolitik osv. Det är krav som ställs av människor vilkas jobb är i fara nu. Jag tror inte man kan vifta bort dem med att tala om svartmålning.

Herr talman! Herr Berndtson säger här att vi inte vet vart de här Måndagen den fusionsdiskussionerna leder. Nej, det är riktigt. Det försökte jag framhålla 17 april 1978 förut också. Det kan bli besvärligt för många orter. Därför är det, som jag nämnde tidigare, mycket viktigt att vi är observanta på dessa punkter, så att vi kan vidta alla de mått och steg som är möjliga, när fusionsdiskussionerna är klara. Dessa diskussioner för ju parterna på egen hand. Vi har inte möjligheter att med någon kraft lägga oss i just dem. land Om vi talar om förstatligande eller socialisering kan väl vara liktydigt. Jag tror inte heller att ett förstatligande — om vi använder det ordet, herr Berndtson — skulle lösa de här problemen. Jag är på det klara med att Värmlands situation är besvärande. Det sade jag tidigare. Den är mycket besvärande. Vad jag också har velat påpeka är att vi inte skall se det hela som totalt omöjligt, för då blir det också omöjligt för oss att göra någonting. Då klarar vi aldrig av några produktiva ting. Och det är detta som är nödvändigt att klara ut. Det kan finnas risk för att en stark svartmålning gör att de produktiva krafterna blir bekymrade, vilket kanske medverkar till sämre resultat. Herr Berndtson har läst upp litet av vad LO-distriktet har sagt, och det är klart att det ligger mycket i detta. Men til syvende og sidst måste vi, herr Berndtson, få fram konkreta förslag, som ger arbete och sysselsättning i företag som har möjligheter att existera i framtiden.
Herr talman! Bertil Jonasson fortsätter att varna för svartmålning, som skulle omöjliggöra satsningar och skapande av jobb. Ja, men sanningen måste man väl ändå beskriva. Sanningen är den att två mäktiga storbolag, som behärskar större delen av Värmlands sysselsättning, har fusionsplaner, och det är redan klart att dessa leder till att arbetsplatser och arbetstillfällen försvinner. Var och en som har följt utvecklingen i Värmland kan också se att de här bolagen har hämtat väldiga vinster ur naturen och ur insatserna av de skickliga arbetare och tjänstemän som — det har vi nyss talat om — finns i länet. Jag tycker att man måste reagera mot att dessa bolag nu, när vinstläget har försämrats, bara erbjuder arbetslöshet för de människor som arbetat ihop vinsterna. Det är också betecknande att Uddeholmsbolaget behåller den vinstbringande grenen, nämligen kraftrörelsen. Det skulle vara intressant att höra hur Bertil Jonasson ser på den uppfattning som bl.a. landshövding Bengt Norling i Värmland har framfört, att bolaget borde avsätta resurser från denna rörelse för att läka de sår som sammanslagningarna medfört. Sedan vet jag inte om industriministern har överlämnat åt mig och Bertil Jonasson att fortsätta att debattera det här ärendet nu. Men jag skulle vilja erinra om att som motsats till det som kallas svartmålning har väl också uppenbarligen funnits något — jag vet inte om det skall kallas illusionsmakeri — som innebär att man har dolt problemen. Nils Åsling sade i samband med Uddeholmskrisen förra året att nu är skutan flott och seglar med förlig vind. 153 Det var den beskrivning som gavs i samband med löftet om det statliga lånet på 600 milj.kr. till Uddeholmsbolaget. Men det fanns tydligen flera grund som den skutan kunde fastna på. Framför allt tror jag att Nils Åsling och regeringen, nästa gång de rycker ut, bör ställa frågan: Vart ämnar ni segla om skutan blir flott? De anställda är nog intresserade av att också få veta destinationen.

Herr talman! Jag skall dra mig ur debatten efter ett kort inlägg. Herr Berndtson och industriministern får fortsätta om de önskar, men jag vill ändå svara på den fråga som herr Berndtson här ställde. Han säger att bolagen har hämtat vinster från naturen i det här fallet, att man har utnyttjat Värmlands naturtillgångar. Jag vill framhålla att jag helt delar herr Berndtsons uppfattning på den punkten — det är inte fråga om annat. Därför vill jag också gärna vara med om att ställa krav mot dessa bolag så långt det finns praktiska möjligheter att ställa de kraven. Jag tycker att vi skall göra allt som går att göra för att återställa så mycket som möjligt av natur m.m. liksom sysselsättning. Det är helt klart, och jag viker inte en tum när det gäller den frågeställningen. Men vi vet ännu inte hur utgången blir av fusionsdiskussionerna. Därför säger jag än en gång att det är nödvändigt att vi följer ärendet med största uppmärksamhet. Vi skall ställa krav på de här företagen, men vi kanske kommer i den situationen att vi inte klarar upp allt därigenom. Då måste vi också försöka finna andra vägar.

På senaste tiden har byggnadsnämnderna i ökad utsträckning begärt in uppgifter avseende energihushållningen enligt SBN 1975 avsnitt 11:126. Detta har medfört att småhusbyggare bl.a. fått göra komplicerade beräkningar för att kunna beräkna värmeeffektbehov också för vanliga småhus. Vill statsrådet redogöra för de bestämmelser som gäller och som byggnadsnämnderna har att tillämpa vid deras ställningstagande till ett godtagbart värmeeffektbehov?

Herr talman! Arne Fransson har frågat mig om jag vill redogöra för de bestämmelser som gäller och som byggnadsnämnderna har att tillämpa vid deras ställningstagande till ett godtagbart värmeeffektbehov. De nya bestämmelserna i 44 a § byggnadsstadgan om värmehushållning i byggnader trädde i kraft den 1 januari 1976. Hus byggda enligt dessa bestämmelser kommer inte att förbruka mer än drygt hälften av den energi som förbrukas i byggnader som utförts i enlighet med tidigare gällande normer. Enligt tillämpningsföreskrifterna i Svensk byggnorm avsnitt 11:123 har byggnadsnämnden rätt att av den som söker byggnadslov kräva sådana handlingar om bl.a. energihushållning som fordras för att nämnden skall kunna förvissa sig om att företaget i dess helhet överensstämmer med gällande bestämmelser. I det avsnitt som berörs i frågan — avsnitt 11:126 — anges närmare vilka handlingar och uppgifter som byggnadsnämnden kan kräva. Naturligtvis skall byggnadsnämnden inte kräva mera uppgifter än som behövs för prövningen. Byggnadsnämndernas krav på uppgifter om energihushållning har enligt Arne Fransson medfört att småhusbyggare fått göra komplicerade beräkningar av värmeeffektbehovet. Uppgifter om värmeeffektbehovet används primärt för dimensionering av värmeinstallationerna och med syftet att få ett bra inneklimat och en god energihushållning. Enkla tumregler, som exempelvis att dimensionera radiatorerna enbart efter fönsterbredden, leder ofta till felaktiga resultat. Uppgifter om värmeeffektbehovet brukar tas fram vid en normal projektering av en byggnad. Jag anser det vara rimligt att byggnadsnämnden kan kräva in uppgifter om värmeeffektbehovet vid ansökan om ombyggnadslov, där så behövs för kontroll av inomhustemperatur och energihushållning. Som jag nyss sade, skall byggnadsnämnderna naturligtvis inte kräva in andra uppgifter än dem som erfordras för kontrollen.

Herr talman! Jag vill först tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är att byggnadsnämnderna i ökad utsträckning från småhusbyggare, som planerar att bygga ett vanligt bostadshus, begär in uppgifter om godtagbart värmeeffektbehov. För att kunna fastställa värme effektbehovet fordras komplicerade uträkningar, och kontakt måste tas med SMHI i Norrköping för att erhålla uppgifter om dimensionerande marktemperatur och antalet snödagar på orten i fråga. Byggnadsnämnderna har dock inga fastställda normer att bedöma dessa uppgifter mot. Konkreta siffervärden saknas alltså för bedömningen av vad som är ett godtagbart värmeeffektbehov. Samma resultat sett ur energihushållningssynpunkt skulle kunna erhållas, om t.ex. husets isoleringsförmåga fick användas som beräkningsgrund. Denna beräkningsgrund skulle vara betydligt lättare att utgå från men ändå ge samma resultat. Det är angeläget och viktigt att åtgärder vidtas för att förenkla handläggningen och därmed minska byråkratin. Jag utgår ifrån att bostadsministern med uppmärksamhet följer utvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder. Det är dock samtidigt självklart att samhället skall ha möjlighet att ställa berättigade krav på en god energihushållning i de byggnader som uppförs. Jag noterar också med tillfredsställelse bostadsministerns besked att byggnadsnämnderna inte skall kräva in mer uppgifter än vad som behövs för den här aktuella prövningen. Kan jag möjligen tolka bostadsministerns svar på det sättet att beräkningar av nämnt slag i stort sett endast behöver göras för större anläggningar eller för extrema bostadshuslösningar när det gäller s.k. enstyckshus? Jag utgår från att bostadsministerns uttalande att endast de för kontrollen nödvändiga uppgifterna skall tagas in skall bli vägledande för kommunernas fortsatta handläggning av dessa frågor och att förutsättningar därmed skall skapas för en större enhetlighet i deras prövning.

Herr talman! Som jag sade skall det naturligtvis inte tas in mera uppgifter än vad som är nödvändigt, men å andra sidan är, såvitt jag förstår, både Arne Fransson och jag besjälade av ambitionen att spara energi. Jag besvarade i går från denna talarstol en fråga om energihushållningen. Det framhölls då att det förekommer för litet av kontroll och åtgärder på detta område och att man många gånger inte uppfyller föresatserna när det gäller energisparandet. Det är dock, som jag framhållit, angeläget att vi följer dessa frågor och skapar regler som gör att man på ett enkelt sätt kan uppnå de uppsatta målen. Jag är också medveten om att handläggningen kan skifta något i olika byggnadsnämnder. Det kan finnas flera orsaker till det, men jag vill försäkra att jag naturligtvis inte vill ha ett byråkratiskt och krångligt system utan ett system som kan leda till goda resultat.
Herr talman! Jag delar naturligtvis bostadsministerns synpunkt på nödvändigheten av att spara energi. I det avseendet har vi absolut inga delade meningar. Bostadsministern nämnde också i sitt kompletterande svar att hennes ambition är att man på ett enkelt sätt skall uppnå de uppställda målen. Det vill jag verkligen understryka. Men jag tycker personligen, efter att ha tagit del av de komplicerade uträkningar som fordras, att det inte är särskilt enkelt att klara detta. Därför hoppas jag verkligen att bostadsministern följer utvecklingen och, som jag berörde inledningsvis, vidtar de nödvändiga åtgärderna. Jag är övertygad om att man kan nå exakt samma resultat, om man vidtar sådana förändringar att man kan förenkla materialet, som givetvis skall ställas till byggnadsnämndernas förfogande för en riktig prövning, så att man på det sättet kan uppnå bästa möjliga energihushållning.

Herr talman! Kurt Hugosson har frågat mig om jag anser det tillfredsställande att vissa kommuner erhållit statsbidrag för information och rådgivning inom energisparområdet, medan andra, som kanske förberett sådan verksamhet grundligare, icke fått statsbidrag. Kurt Hugosson har också frågat mig om regeringen i efterhand avser att bevilja bidrag till kommuner som avstod från att söka statsbidrag för dylik verksamhet. Samtliga kommuner som ansökte om det särskilda statsbidraget för information och rådgivning inom energisparområdet för budgetåret 1977 78. I propositionen 1977/78:76 föreslås ett statsbidrag på 60 milj.kr. för kommunernas energisparverksamhet i befintlig bebyggelse. Jag utgår ifrån att alla kommuner denna gång skall utnyttja möjligheten till särskilt statsbidrag för information och rådgivning i energisparfrågor.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern Elvy Olsson för svaret på mina två frågor. Bakgrunden till dessa är att riksdagen med utgångspunkt i regeringens proposition 1976/77:107 beviljade 15 milj.kr. för bidrag till kommunerna för information och rådgivning på energisparområdet. Den 16 juni 1977 utgick från bostadsdepartementet en skrivelse till landets kommuner, där man upplyste om de här möjligheterna och uppmanade kommunerna att söka bidrag för verksamhet som avsågs bedrivas under andra halvåret 1977. Skrivelsen gick som sagt ut den 16 juni, omedelbart före sommaren, och kunde handläggas i kommunstyrelser och nämnder i stort sett tidigast i augusti månad. Många kommuner, 179, sökte bidrag, men ett stort antal kommuner avstod, därför att de menade att det var alldeles för kort tid för att Nr 122 planera och lämna en effektiv information. Tisdagen den Jag tycker att svaret som jag nu får är undanglidande och vilseledande. 18 april 1978 Bostadsministern säger att bidraget gällde verksamheten under budgetåret 1977/78. Hade det varit fallet, skulle säkert samtliga kommuner ha sökt. Men det stod i skrivelsen från bostadsdepartementet att informationen skulle lämnas under andra halvåret 1977. Det har visat sig att de kommuner som då sökte bidrag utan att ha planerat sådan här verksamhet inte har kunnat klara denna information under hösten 1977, utan de har i efterhand fått rätt att utnyttja medlen under första halvåret 1978. Vissa kommuner, som inte ansökt om statsbidrag, har planerat och bedrivit informationsverksamhet under den här tiden, men de får inte statsbidrag. Det är kanske de kommuner som bäst har förberett verksamheten. Det är detta som är bakgrunden, fru bostadsminister, till min fråga.

Jag upprepar: Anser inte bostadsministern att man skall behandla alla kommuner lika? Man gör inte det i och med att de kommuner som beviljats statsbidrag har fått rätten att föra över det beviljade bidraget till 1978. Denna möjlighet förespeglades inte kommunerna, då de hade att ta ställning till frågan om att söka statsbidrag.
Herr talman! Det är riktigt att vi skickade ut blanketten den 16 juni och att svar skulle vara inne den 30 september. Dessutom hade detta anmälts och diskuterats i propositionen, så jag utgår från att man i de flesta kommuner visste om det litet tidigare än när man fick blanketten i sin hand. Vi är på bostadsdepartementet förvånade över att inte alla kommuner sökte. Jag har träffat personer i kommuner, t.ex. kommunstyrelseord förande, som säger att man inte visste om att man hade fått en sådan här blankett. Det hör också till historien att jag verkligen försökte få fram en blankett som är enkel att fylla i, så att ingen skulle behöva klaga på det. Men kanske var den litet för enkel, så den kom bort. Jag beklagar naturligtvis att blanketten skickades ut när kommunerna har sommaruppehåll i sitt arbete. Det kan ju ha bidragit till att ansökningarna inte skickades in. Men sista dagen var ändå den 30 september.

Herr talman! Jag beklagar också, fru bostadsminister, att inte alla kommuner sökte. Men jag är inte förvånad över att de inte gjorde det, eftersom de ville göra en seriös planering för den här informationen. Man ville få största möjliga nytta av dessa medel, och man bedömde det som omöjligt att klara det på den här korta tiden. Det stod ju uppenbarligen i anvisningarna att pengarna skulle användas under hösten 1977. Det är alltså de kommuner som förberett och driver denna verksamhet nu 1978 utan statsbidrag som drabbas. Det är det jag tycker är så stötande. Den erfarenhet jag har från bl.a. energisparkommittén, där vi har mött detta problem i kommunerna, är att om man skall bedriva informationsverksamhet på ett effektivt sätt, så tar det ganska lång tid att planera informationskampanjen. Jag har sett på blanketten och vet att den inte är svår att fylla i. Det var inte det det hängde på, det var inte därför kommunerna inte sökte, utan det var för att man ville genomföra kampanjen på ett effektivt och bra sätt. Nu säger bostadsministern i svaret att i proposition nr 76 föreslås ett statsbidrag på 60 milj.kr. för kommunernas energisparverksamhet i fortsättningen. Bostadsministern säger vidare att hon utgår från att alla kommuner denna gång skall söka. Jag utgår också, fru bostadsminister, från att vi nu får en effektiv handläggning inom bostadsdepartementet, så att inte samma situation upprepas med dessa medel som den som inträffade förra gången när vi beviljade pengar för information om energisparande. Detta är nämligen en utomordentligt viktig informationsverksamhet som kommunerna kan bedriva — det tror jag bostadsministern och jag är överens om -— och det är därför jag tycker det är angeläget att statsbidraget kan utnyttjas så effektivt som möjligt.
Herr talman! Regeringen var mycket angelägen om att informationen till kommuninvånarna skulle ske tidigt. Det var därför vi bestämde oss för första halvåret av budgetåret. Sedan har några som inte klarat detta fått dra över. Jag förstår inte vad det var som klickade i handläggningen på bostadsdepartementet när kommunerna hade så lång tid på sig för att ansöka. Vi godkände också preliminära ansökningar och lät kommunerna komma in med definitiva senare. Jag måste säga att det inte kan bero på bostadsdepartementet att t.ex. en kommunstyrelseordförande säger: Det här har vi aldrig hört talas om. Man hade ju så lång tid på sig att söka det här bidraget.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av det allra sista yttrandet som bostadsministern fällde. Jag har inte sagt från denna talarstol här i dag och f. ö. inte heller någon annanstans att kommunerna klagat på den punkten, utan det som vållat irritation är att man i efterhand har tillåtit kommuner att använda pengarna 1978.
Avser statsrådet att förelägga riksdagen förslag om ekonomiskt stöd till djursjukhusen, och hur snart kan detta förväntas? slås igen till sommaren 1979. Förhandlingar med företagsledningen har inte . kunnat rädda jobben i Horndal. En särskild grupp för att ordna ersättnings jobb har tillsatts. Chanserna för denna grupp att lyckas måste bedömas som minimala. Är industriministern beredd att utifrån sin tidigare redovisade doktrin om företagens ansvar för sysselsättningen gripa in och utkräva samhällsansvar av Boxholms AB, så att jobben inte försvinner i Horndal?
I de anvisningar som meddelades i brevet den 16 september stod att medlen skall användas under hösten 1977, första hälften av budgetåret 1977/78. Och det var kommuner som avstod från att söka dessa statsbidrag därför att de bedömde det som orealistiskt att få till stånd en seriös information på den korta tid som förelåg.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om jag är beredd att med utgångspunkt i min tidigare redovisade syn på företagens ansvar för sysselsättningen gripa in och utkräva samhällsansvar av Boxholms AB, så att jobben inte försvinner i Horndal. Jag har nyligen här i kammaren redovisat min syn på handelsstålsindustrins framtidsutsikter. En nödvändig förutsättning för en på sikt internationellt konkurrenskraftig svensk handelsstålsindustri är att branschen anpassas efter de rådande och förväntade förutsättningarna. Bildandet av SSAB - Svenskt Stål AB — var ett viktigt steg i denna riktning. När det gäller de mindre handelsstålsverken har jag —- som tidigare redovisats — utsett en särskild opartisk ordförande att leda diskussionerna mellan företagen i branschen. Vad beträffar sysselsättningen på de berörda orterna, däribland Horndal, har samhället och företagen att medverka till att oundvikliga sysselsättningsförändringar inte medför oacceptabla konsekvenser för de anställda och att de berörda orternas överlevnad inte äventyras. Jag vill i detta sammanhang peka på de arbetsmarknadspolitiska stöd företagen kan erhålla i samband med att de uppskjuter uppsägningar. Vidare har vissa länsstyrelser fått i uppdrag att bilda särskilda samverkansgrupper, som skall medverka till att nya sysselsättningstillfällen skapas på de orter som drabbas av inskränkningar inom stålindustrin. Sedan en tid tillbaka finns en sådan arbetsgrupp i Kopparbergs län. För att underlätta samverkansgruppernas arbete har särskilda medel beviljats för ändamålet. Kopparbergs län har fått omkring 700000 kr. till sitt förfogande. I vilken grad företaget kan upprätthålla nuvarande sysselsättning i Horndal är ännu för tidigt att säga. Jag vill emellertid framhålla att arbetet med att finna alternativ sysselsättning i Horndal pågår inom EM YST KanSEr uppe: Dessa ansträngningar får inte underskattas. Det är givetvis min förhoppning att sysselsättningen i Horndal i all möjlig utsträckning skall kunna räddas. Jag kommer för min del att i positiv anda pröva alla seriösa uppslag om alternativ sysselsättning i Horndal. Ett par konkreta förslag till sysselsättningsskapande projekt i Horndal har vidarebefordrats till industridepartementet. Det är ännu för tidigt att ha en uppfattning om graden av realism i dessa förslag.

Herr talman! Läget i Horndal är allvarligt. Den 6 april, när vi behandlade handelsstålspolitiken här i riksdagen, varslade Boxholm AB om att en del av de anställda skulle få sluta den 1 oktober i år och resterande delen den 1 maj 1979. Med den nuvarande företagspolitiken där är realiteten den att järnframställningen skall upphöra, och det är en allvarlig situation. Befolkningen i Horndal är enig — det är ett tvärpolitiskt ställningstagande, och riksdagsmännen från orten har också ställt upp på att inga beslut skall fattas om nedläggningar förrän Arne Geijers utredning är klar. En annan sak som hela bygden ställer upp på är att det skall finnas ersättningsjobb innan de nuvarande jobben försvinner. Detta ställer man gentemot det uttalande som regeringen och industriministern har gjort om företagens ansvar mot människor och bygder. Därför är industriministerns svar på min fråga i den här delen inte särskilt tillfredsställande med tanke på företagets nuvarande agerande. Industriministerns svar på min fråga om hur industriministern avser att utkräva samhällsansvar av företaget är inte heller tillfredsställande. Efter vad jag kan förstå är det i stort sett bara en förhoppning som industriministern uttrycker, att man skall kunna rädda sysselsättningen i Horndal. Något krav på företaget att fortsätta driften tills man har den fullständiga planen klar kan jag över huvud taget inte finna i svaret, utan det är som sagt bara en from förhoppning.

Eller är det så att regeringen i det här fallet är helt handlingsförlamad och icke kan göra något annat än hysa en from förhoppning att företagarna på orten skall driva verksamheten vidare eller att det eventuellt skall komma fram andra arbetstillfällen, som vi här i dag inte ser skymten av och ingen i Horndal heller kan se skymten av?
Herr talman! Lars-Ove Hagberg tar här upp de förslag som också socialdemokraterna har ställt här i kammaren om att lagstifta mot varsel och uppsägningar. Det är ju en tanke som vi tidigare haft anledning att diskutera här i kammaren. Uppsåtet är i och för sig lovvärt, och önskvärt vore att man kunde lösa problemen så enkelt som genom att lagstifta mot arbetslöshet. Tyvärr är problemen mer komplicerade än så. Det är ju ändå fråga om att vinna avsättning för företagens produktion. Det gäller att göra företagen okänsliga mot det konjunkturläge som man befinner sig i. Det är alltså inte möjligt att lagstifta mot svårigheter av det här slaget. Man måste i stället gå fram med konstruktiva positiva åtgärder. Arne Geijers utredning arbetar för fullt när det gäller de mindre handelsstålverkens situation. Han har bedrivit arbetet med all önskvärd skyndsamhet och målmedvetenhet. Resultaten av den utredningen kommer inte att dröja alltför länge. Jag vill inte här i dag föregripa utredningsresultatet genom att ge mig in på någon värdering av företaget i Horndal eller några andra handelsstålverk och deras möjligheter att på något sätt leva vidare och utvecklas inom den ram som vi angett för stålindustrin i det här landet. Problemen löser man alltså inte, Lars-Ove Hagberg, genom att kräva lagstiftning på ett orealistiskt sätt utan genom att uppbjuda alla krafter för att komma till rätta med svårigheterna.
Herr talman! Jag säger först som sist att problemen löser man inte genom någon vanhävdslag eller lag mot varsel utan med ny stålpolitik och näringspolitik och med en industripolitik som ger nya jobb. Men industriministern och vårt parti har helt skilda uppfattningar om hur det skall ske. Vad det gäller här är att i en konkret situation — när företagen inte visar det ansvar som industriministern i uttalanden har krävt av dem — gör industriministern och den övriga regeringen ingenting. Då är det inte fråga om avsättning, utan det är fråga om ett socialt ansvar, såvitt jag kan förstå. Dessutom föreligger i dag den situationen att Arne Geijer befinner sig mitt uppe i ett utredningsarbete, och min fråga syftar inte längre än så: Skall Horndal vara med i detta samlade utredningsarbete eller inte? Skall redan nu uppsägningar beslutas och verkställas, så att de anställda är ute ur spelet när sedan Arne Geijer lägger fram sitt resultat? Det kan ju bli följden av det beslut som Boxholm redan har fattat! Sedan andas industriministerns uttalanden en viss ovilja mot att göra någonting. Han hänvisar helt enkelt till avsättningssvårigheter och hela den problematiken. Men företagen borde väl egentligen litet tidigare ha analyserat detta, och de får väl bära sitt ansvar som de har i dag. Jag vill bara erinra industriministern om att när andra branscher varit i kris och behövt pengar har det gått lätt att få fram snabba besked. Men det här är som sagt inte skogsnäringen.
Herr talman! Vi har satsat mer på att rekonstruera och strukturförändra inom svensk stålindustri än inom skogsindustrin, och den insats vi har gjort med SSAB har vi tidigare haft anledning att diskutera här i kammaren. Det är en kraftsamling inom industripolitiken av ansenliga mått, som saknar motstycke i andra branscher om man undantar varvsnäringen. Jag har alltså svårt att förstå den senaste hänsyftningen på skogsindustrin. I samband med att vi löser problemen för handelsstålsindustrin i stort har vi också uttalat som en målsättning att även de mindre handelsstålverkens situation skall klaras ut. Men det kan självfallet inte uteslutas att det även inom den sektorn måste ske vissa strukturella förändringar. Vi kan inte ingripa i enskilda företag och i deras dispositioner. De har att följa de lagar och förordningar som riksdagen har stiftat. Menar Lars-Ove Hagberg att vi skulle gå utöver den lagstiftning som finns och direkt ingripa i enskilda företags dispositioner? Jag vill betona att det i så fall är en orealistisk tanke. Här har vi att med en konstruktiv näringspolitik skapa förutsättningar för en tillväxt i näringslivet och se till att sysselsättningen och tillgången till arbetstillfällen upprätthålls. Det innefattar självfallet också situationen i det här sammanhanget. Den Geijerska utredningen bör nu få arbeta, och diskussionen om de mindre handelsstålverkens framtid och de strukturella förändringar som sker där bör vi kanske kunna ta när den utredningens förslag ligger klart, så att vi har ett skapligt underlag att utgå ifrån i den här debatten.
Herr talman! Det är så dags att diskutera Horndal i det sammanhanget när Geijers utredning ligger på bordet! Då kanske åtgärder redan är vidtagna, så att det är nästan ogörligt att rädda det som kanske räddas kan i Horndal. Det är från den utgångspunkten man verkligen kräver att regeringen vidtar sådana åtgärder att det finns möjigheter att fatta ett beslut på allsidiga grunder om de mindre handelsstålverken. Det här är ett konkret fall, där det gäller att rädda sysselsättningen, och det måste naturligtvis sättas in i ett större perspektiv. Men när det gäller att rädda just det här företaget kan regeringen inte gå in i företaget — det finns ingen lag som gör det möjligt. Därför ställer jag frågan: Borde inte regeringen ha en sådan lag i sin hand? Borde inte regeringen lägga fram förslag till en lagstiftning som hindrar företag att på ett så katastrofalt sätt försämra sysselsättningen på en ort? Har inte regeringen viljan att få till stånd en vanhävdslag på detta område? Syftningen på skogsnäringen tycker jag industriministern borde förstå. Där har man ropat på pengar, och de pengarna skall tydligen tas fram.

Herr talman! Konstitutionsutskottet lägger ner betydande möda på att fullgöra den granskningsuppgift som regeringsformen ålägger utskottet, och detta resulterar årligen i ett betänkande till kammaren av betydande omfång. De slutsatser som utskottet kommer med i sina rekommendationer till kammaren är väl som regel inte särskilt drastiska. Men även om dramatik och historiska vingslag inte är det man regelmässigt upplever under granskningsarbetet eller, för all del, under debatten i kammaren, så är granskningen enligt min mening betydelsefull. Ingen betvivlar att statsråden av egen drift ständigt bemödar sig om att agera inom de gränser som lag och anständighet anger. Men förekomsten av ett utskott med särskilda uppgifter och befogenheter att syna befarade övertramp bör ytterligare minimera eventuella frestelser att göra något som enligt lag och stadgad praxis är opassande. Men lika viktigt är att utskottet får tillfälle att gå igenom material som ibland är ganska svårtillgängligt, sammanställa detta material och presentera det för allmänheten. Det har varit så att utskottet år efter år har gått igenom olika problemkomplex och genom fylliga redovisningar bidragit till att öka kunskapen om hur ärendena handläggs i kanslihuset. Förra året upptogs en betydande del av granskningsbetänkandet av en genomgång av handläggningsordningen inom den då nya regeringen. Det var självklart att det fanns ett intresse att kartlägga vilka förändringar i regeringens arbete som inträffat till följd av regeringsskiftet.

Så illa var det dess bättre inte. Det parlamentariska systemet överlevde såväl regeringsskiftet som de socialdemokratiska attackerna. Den slutsats man kan dra är snarast att regeringsskiftet innebar en nyttig stimulans för parlamentarismen som sådan. Årtionden av enpartistyre är inte särskilt uppeggande ur parlamentarisk synpunkt. I år återkommer utskottet med en genomgång av arbetsformerna, och resultatet redovisas i betänkandet och i en omfångsrik bilaga. Utskottet kan den här gången enhälligt konstatera, att det inte funnits anledning till något särskilt uttalande med anledning av de lämnade redogöreiserna. Det innebär således att även socialdemokraterna nu, när den första tidens bittra grämelse över regeringsskiftet något tonat ut, kan godta det självklara i att en koalitionsregering organiserar sitt arbete något annorlunda än en enpartiregering. Det är en glädjande tillnyktring. Vi behöver således i år inte diskutera den typ av imaginära konstitutionella problem som socialdemokraterna drog upp i fjol i samband med genomgången av arbetet i kanslihuset. Till den nämnda redovisningen av regeringsärendenas beredning är fogad en förteckning över de särskilda samrådsorgan som med varierande funktioner är knutna till olika departement. Inte heller denna förteckning föranleder något uttalande från utskottet, men den bör nämnas eftersom det troligen är första gången som de här samordningsorganen redovisas samlat. Några principiellt intressanta förändringar har inte skett vad gäller dessa samrådsorgan efter regeringsskiftet, även om det har förekommit en hel del byten. I ett par frågor, som faller in under de inledande avsnitten i utskottsbetänkandet och som jag skall beröra, vidhåller utskottet i viss mån den kritik som tidigare år upprepade gånger drabbade den socialdemokratiska regeringen — även om det var med ringa verkan. Det gäller propositionsavlämnandet, som är av stor betydelse för arbetsplaneringen i riksdagen och för ledamöternas och utskottens möjligheter att nagelfara regeringens propositioner. Utskottet kan i år visserligen konstatera att det skett en viss förbättring, men fortfarande är anhopningen av propositioner mot slutet av propositionstiden alltför stor. 35 96 av propositionerna våren 1977 avlämnades under sista veckan och 15 96 under sista dagen av resp. propositionstid, och ett betydande antal kom efter propositionstidens utgång. De propositionsförteckningar som regeringen lämnat till riksdagen har inte hållits. 40 96 kom senare än aviserats och en hel del aviserade propositioner kom inte alls, medan andra kom utan att ha varit med på propositionsförteckningarna. Man kan naturligtvis inte begära någon fullkomlighet i dessa avseenden. Det inträffar saker och ting som gör att uppgjorda förteckningar måste frångås. Men jag vill framhålla att det fortfarande i huvudsak finns stort utrymme för bot och bättring. Den ur riksdagens synpunkt mest tilltalande lösningen torde vara att ett större antal propositioner lämnas mot slutet av sommaren, så att utskotten och kammaren kan komma i gång med ärendebehandlingen tidigt under hösten. Riksdagen bör enligt min mening också i ökad utsträckning utnyttja möjligheten att uppskjuta behandling av propositioner från vår till höst i de fall då det inte finns något trängande behov av att få dem avgjorda innan det nya budgetåret startar. Utgivningen av Svensk författningssamling har utskottet också granskat i många år. Utskottet har ständigt påpekat att det ur allmän synpunkt är viktigt att lagar och förordningar kommer ut i så god tid före ikraftträdandet att allmänheten och de myndigheter som skall tillämpa författningarna har en rimlig chans att läsa in författningarna innan de skall börja gälla. Här har också skett en betydande förbättring, men fortfarande är det många författningar som kommer ut alltför sent. Även det bör rättas till. Lagrådsgranskningen har varit en stående debattfråga i riksdagen år efter år. I årets betänkande finns det inga krav på något särskilt uttalande i frågan. Orsaken är att rättighetsskyddsutredningen är på slutvarvet med förslag om bl.a. nya regler på detta område. Men utskottet kan konstatera att det skett en förbättring under den sittande regeringens tid. 26 propositioner blev föremål för lagrådsgranskning 1977. Året innan var motsvarande siffra 11. Det bör nämnas att konstitutionsutskottet har ett granskningsärende av stort intresse vilande. Utskottet hann inte slutföra det i tid för att få med det i årets betänkande. Det ärende det gäller är tillämpningen av MBL-systemet i kanslihuset och värderingen av denna tillämpning. Redan det material som hittills sammanställts i utskottet visar att detta är frågor som utskottet har all anledning att ägna ingående uppmärksamhet, och utskottet anger i sitt betänkande att utskottet har för avsikt att fortsätta granskningen till hösten. I de frågor där utskottsminoriteten avgett reservationer blir det särskilda debatter under dagens lopp, och jag skall inte här föregripa dessa debatter. Men jag skall avsluta med att något beröra den praxis som möjligen bör prägla konstitutionsutskottets granskning av regeringens mödor. Vi har haft diskussioner om detta även vid tidigare granskningsdebatter. På den tiden då Hilding Johansson var värderad ordförande i konstitutionsutskottet och vi enligt den dåvarande regeringssidan hade en i alla avseenden rättrådig och ofelbar regering, brukade han förmana mig och andra att strikt hålla oss till frågor som berörde grundlagar och till den administrativa praxis som utvecklades inom regeringskansliet. Någon politisk granskning var det inte fråga om. För detta hade vi andra remedier, hette det, interpellationer, frågor, fortlöpande sakdebatter i utskottsärenden och som ett yttersta damoklessvärd misstroendeförklaring. Jag brukade då framhålla att det kunde vara vanskligt att i alla lägen exakt ange var administriv praxis slutade och den politiska förvillelsen tog vid och att vi kanske inte borde vara alltför formalistiska härvidlag. Vad jag nu kan konstatera — och det började redan förra året i stor skala — är att socialdemokraterna gått längre än vad som någonsin föresvävat mig. Socialdemokraterna har nu, som deras reservationer visar, bestämt sig för att granskningsdebatterna i allt väsentligt skall handla om politiska stridsfrågor som nästan varje vecka manglas här i kammaren —t.ex. energipolitik, bostadspolitik och ekonomisk politik — även om ärendena inte ens utgångsvis kan hängas upp på någon diskutabel administrativ inadvertens. Det förundrar mig något att man inte lyckats få med t.ex. barnomsorgen, SIA skolan och arbetsmarknadspolitiken, men det kommer väl nästa gång. Nåväl, jag skall inte vara kitslig. Jag förutsätter att Hilding Johansson, som står i tur på talarlistan, har en statsrättsligt, teoretiskt eller åtminstone praktiskt tillfredsställande förklaring till den omvändelse i granskningsfilosofin som socialdemokraterna genomgått sedan hösten 1976. Herr talman!

Herr talman! Det är bra att Hilding Johansson nu sluter upp kring den kritik som han tidigare inte andades om beträffande propositionsavlämnandet. Vi har från vår sida stått fast vid vår tidigare ståndpunkt att en ändring måste komma till stånd. Vi noterar att det skett en viss förbättring, men den tillgodoser inte vårt krav på den punkten. Hilding Johansson hängde upp sig på att jag använde ordet enpartistyre. Det var ju samma parti som satt vid makten i årtionden, och det var det jag hänsyftade på. I fjolårets debatt fick man det intrycket att koalitionsregeringar enligt socialdemokraternas uppfattning närmast är något slags oanständighet om intet.o.m. något gundlagsvidrigt. Det är fortfarande så att socialdemokratin — det genomsyrar Hilding Johanssons anförande — har svårt att acceptera själva förekomsten av koalitionsregeringar. Det skall vara ett parti, det skall vara en typ av uttalanden, det skall vara en kompakt enighet inom hela monoliten. Variationer och utsvävningar är icke tillåtna. Det är f. ö. helt i överensstämmelse med traditonell socialistisk doktrin. Det skall vara ordning i leden, och bestämmelserna skall tas uppifrån. När det gäller själva omsvängningen av socialdemokraternas inställning till granskningsarbetet är det uppenbart att det har skett en omsvängning. Jag har inte beklagat den, och jag har inte kommit med några anmärkningar mot att den skett. Men att den har skett är alldeles uppenbart. Nu vill socialdemokraterna ha till stånd politisk debatt i stora frågor, oavsett om det finns något konstitutionellt eller ej att hänga upp det hela på. Det är litet svårt att beröra en sådan här sak utan att exemplifiera. För den skull tvingas jag att något gå ifrån vad jag tidigare sade om att jag inte skulle föregripa den kommande debatten. Den principen gick ju också Hilding Johansson ifrån. Ni vill ha KU-granskningen som politiskt instrument. Låt oss ta energifrågan som exempel. Vad finns det för konstitutionellt angripligt i hela er långa reservation i den frågan? Ingenting, Hilding Johansson. Det startade med att ni trodde att det fanns belägg för uppfattningen att Olof Johansson utövat ministerstyrelse gentemot Vattenfall och Jonas Norrby. Om så hade varit fallet hade det utan tvivel varit en konstitutionellt intressant sak. Men vi har gått igenom det hela i utskottet. Vi hart.o.m. haft utfrågningar med Olof Johansson och Jonas Norrby, men därvid framkom inget som tydde på att er förmodan var riktig. Jonas Norrby förnekade t.o.m. uttryckligen att han blivit utsatt för ministerstyrande. Såvitt jag vet hävdar ni inte heller det i er reservation. Vad ni talar om i reservationen är att ni tycker illa om regeringens energipolitik. Ni vill ha kärnkraft till varje pris, så mycket som möjligt och så snabbt som möjligt och utan att avvakta pågående värderingar av säkerhetsaspekterna. Det är er sak och jag förmenar inte er att driva er hårda kärnkraftslinje, men kom inte och påstå att detta är en konstitutionell fråga eller en granskningsfråga av den karaktär som ni tidigare menade att granskningsfrågorna skulle ha.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart, om man utgår från alla de debatter som har förts här i kammaren i energifrågan, att socialdemokraterna är ivriga anhängare av en snabb och kraftig utbyggnad av kärnkraften och att de har nonchalerat säkerhetsaspekterna och visat mycket litet intresse för den sidan. Alla vet att det är på det sättet. Jag har inte velat förmena socialdemokraterna att driva den linjen även i samband med konstitutionsutskottets granskning av regeringen, men jag vill hävda att man i den här reservationen inte hittar några från konstitutionell synpunkt intressanta anmärkningar, utan vad ni gör är att ni kritiserar regeringens kärnkraftspolitik. Det får ni naturligtvis göra, men jag ifrågasatte om den kritiken hör hemma i det här sammanhanget. Man kan alltså inte hävda att energifrågan som sådan är en konstitutionell granskningsfråga. Men om ni nu verkligen är så upprörda över regeringens energipolitik som ni vill göra gällande två gånger i veckan här i kammaren, då borde ni ju ta till det vapen som Olof Palme viftade med för ungefär 14 dagar sedan, nämligen misstroendeförklaring. Men det vågar ni inte.

Herr talman! Årets granskningsbetänkande är ett i många avseenden märkligt dokument. Det innehåller dels avsnitt som är föga kontroversiella, dels frågor där regeringspartier och opposition skiljer sig åt. Så har det i och för sig också varit vid tidigare tillfällen, men det intressanta är — och det har redan berörts här i debatten —att socialdemokraterna den här gången på punkt efter punkt har valt att göra renodlad partipolitik av någonting som ändå borde vara en konstitutionell granskning. Jag skall, herr talman, strax återkomma till detta. Det finns inledningsvis anledning att uppehålla sig vid inriktningen av granskningsarbetet och säga några ord om de frågor som inte kommer upp senare i debatten under särskilda punkter. Jag vill då peka på att utskottet liksom tidigare ägnat en beaktansvärd tid åt regeringsärendenas beredning. Ett förtjänstfullt arbete har utförts på konstitutionsutskottets kansli. Det förtjänar påpekas att de uppgifter som på detta sätt tagits fram utgör ett värdefullt bidrag till frågan om vilka förändringar som successivt äger rum när det gäller regeringskansliets beredningsarbete. Herr talman! En mycket viktig fråga avstår utskottet från att redovisa i det föreliggande utskottsbetänkandet. Det gäller frågan om den förhandlingsverksamhet avseende vissa regeringsärenden som handhas av statens förhandlingsråd. Detta organ inrättades den 1 januari 1977. Det gäller med andra ord MBL-lagens tillämpning på vissa av de beslut som fattas av regeringen. I dag förekommer det faktiskt att man MBL-förhandlar om såväl utredningsdirektiv som propositioner. Att detta inte är utan betydelse för den politiska demokratin torde stå klart för alla, och det är därför naturligt att det riksdagsutskott som har ett speciellt ansvar på detta område, nämligen konstitutionsutskottet, noga följer vad som här händer. Detta gäller så mycket mera som det här handlar om en ny verksamhet som ännu icke har funnit sin form. I årets granskningsbetänkande meddelas att utskottet avser att fortsätta behandlingen av dessa frågor i höst. Det har inte varit möjligt att under våren genomföra bl.a. de hearings med berörda parter som är nödvändiga. Utskottet återkommer på denna intressanta punkt, och det är att hoppas att detta blir så snart som det över huvud taget är möjligt. Jag vill fästa uppmärksamheten på frågan om remisser till lagrådet under 1977. Genom de beslut som riksdagen fattade 1970 och 1971 upphörde fr.o.m. sistnämnda år skyldigheten för Kungl. Maj:t att inhämta yttrande av lagrådet beträffande viss lagstiftning. Om denna förändring rådde politisk oenighet, men den genomdrevs av socialdemokraterna. Konstitutionsutskottet har regelbundet diskuterat frågan under 1970-talet. De borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet har gjort en rad påpekanden som syftat till att få fler lagar granskade av lagrådet. Som Bertil Fiskesjö har konstaterat granskades 1977 inte mindre än 26 propositioner av lagrådet. Det är den högsta siffran sedan den obligatoriska lagrådsgranskningen upphörde 1971. Närmast föregående år var siffran 11,år 1975 var den 20, år 1974 bara 10, 1973 var den 13 och 1972 15. Rättighetsskyddsutredningen kommer att föreslå en förändring i detta avseende — ett nytt system för lagrådsgranskningen där bl.a. nya avsnitt kommer att bli föremål för sådan granskning. Det gäller t.ex. skattelagstiftningen, vilket är att hälsa med tillfredsställelse. Mot den bakgrunden skall jag, herr talman, inte gå närmare in på frågan om lagrådsgranskningen. Vi får alltså tillfälle att här i kammaren återkomma till den frågan före 1979 års val. Beträffande propositionsavlämnandet har utskottet en enhällig skrivning. Också tidigare har utskottet påpekat det otillfredsställande i att propositioner i alltför stor utsträckning avlämnas för sent. Det finns all anledning att göra detta också nu. För sent avlämnade propositioner eller propositioner som inte ens finns med i propositionsförteckningarna leder till betydande problem för riksdagens arbete. Det kan inte vara rimligt att riksdagen på några veckor eller i bästa fall några månader skall behandla propositioner som har varit föremål för flera års utredningsarbete, remissarbete och propositionsskrivande. Riksdagens behandling av regeringens propositioner har allt oftare blivit mera formell än reell. Riksdagen, som borde underkasta regeringsförslagen en sorgfällig granskning i lugn och ro innan slutgiltigt beslut fattas, har i dagsläget små möjligheter att göra detta. För att verkligen få tid att göra denna granskning måste utskotten och riksdagen i ökad utsträckning skjuta för sent avlämnade propositioner till en kommande riksdagssession. Om detta oftare blev fallet torde vi, oavsett vilken regering vi har, få denna att lägga större vikt vid att propositionstiderna hålls. Möjligheten att på detta sätt skjuta propositioner framåt i tiden har riksdagen, och riksdagen har sig själv att skylla om den inte utnyttjar den. Eftersom en del av den bekymmersamma arbetssituation som vi nu har i riksdagen har skyllts på för sent avlämnade propositioner, vill jag framhålla att detta inte är hela sanningen. Jag vill gärna passa på tillfället — man kan som bekant inte ställa en interpellation till en en talman —att peka på vikten av att också aviserade plenitider hålls i så stor utsträckning som det är möjligt. Också de enskilda ledamöterna av kammaren har engagemang som hänger samman med den förändrade politikerrollen, engagemang som utspelas utanför detta hus. Det behövs ibland drastiska metoder för att klara av dem. Ingen torde vara speciellt förtjust i sena nattplena, men jag tror att de ofta är nödvändiga för att vi skall få balans i vårt arbete. Då bör man från talmännens sida inte heller tveka att tillgripa sådana. Detta var en parentes, herr talman, men jag har velat framföra detta i det sammanhang som vi nu diskuterar, eftersom det är intimt förknippat med riksdagens arbetssituation just nu. Herr talman! Vi skall senare i dag diskutera sex socialdemokratiska reservationer. Inte i mannaminne torde det i ett dechargebetänkande ha funnits reservationer av detta slag som har så litet med konstitutionella frågor att göra. Det gäller inte minst två av reservationerna — den som handlar om energipolitiken och den som handlar om devalveringen i augusti 1977. Reservationen om energipolitiken är ett generellt angrepp på regeringens energipolitik, och vi kommer förmodligen att få en energidebatt här i kammaren i dag. Den debatt om devalveringen som vi också kommer att få utgör ett led i den socialdemokratiska kampanjen mot ekonomiminister Gösta Bohman och mot regeringen på detta område. Vi kommer alltså att få en devalveringsdebatt i dag igen — en av de många som vi haft under det senaste året och som sannerligen inte inneburit att vi sparat tid åt kammarens ledamöter. Jag tycker att vi skall föra den här typen av debatter i andra sammanhang, och det har vi alltså också gjort. Dessa debatter hör inte hemma i årets dechargegranskning. Jag vill bestämt hävda att när vi från den tidigare oppositionens sida gick till angrepp mot socialdemokraterna och den dåvarande regeringen i dechargearbetet bemödade vi oss om att verkligen se till att det fanns konstitutionella infallsvinklar på de frågor som vi behandlade.

Det är bara att notera. Herr talman! Just mot denna bakgrund finns det all anledning att yrka bifall till utskottets på konstitutionella sakskäl grundade skrivningar på samtliga punkter.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har ju enligt regeringsformen till uppgift att ”granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning”, och dagens debatt handlar om ”vad utskottet vid sin granskning har funnit förtjäna uppmärksamhet” , såsom det står i 12 kap. Det här är en granskning som har förekommit ända sedan 1809, och skall sanningen fram utvecklades den redan på 1800-talet till en rätt ledsam exercis i partipolitik. Författningsutredningen och grundlagberedningen funderade över den här kontrollformen och stannade för att behålla den i stort sett oförändrad. Jag tror emellertid att vi ganska snart bör se över de metoder som vi använder för att utöva riksdagens kontrollmakt och då bl.a. söka finna en effektivare och mer tidsenlig teknik att granska regeringens fögderi än dechargegranskningen. Som det nu är blir reservationen i KU:s granskningsbetänkande alltför lätt ett slags resumé över alla möjliga frågor som grundligt diskuterats tidigare under året, en resumé där anmärkningar därtill riktas inte mot de sakliga bedömningar som man egentligen vill ifrågasätta utan mot diverse perifera hanteringsfrågor och föregivna formfel i regeringens handläggning. Det behövs naturligtvis en bevakning av statsråden från konstitutionella och lagliga utgångspunkter, men jag menar för min del att granskningen av regeringsmakten blir alldeles för snäv och ineffektiv, om den inte kan kränga sig ut ur sin gamla 1800-talskostym. Grundlagberedningen var faktiskt inne på att man vid dechargen skulle kontrollera regeringen även ur förvaltningsekonomisk synvinkel. Den föresatsen har än så länge stannat på papperet, eftersom riksdagen inte beviljat sig själv resurser för en granskning av den sorten. Ser vi på årets promemoria kan vi först och främst konstatera att denna innehåller några värdefulla kartläggande avsnitt. KU har undersökt regeringens arbetsformer och redogör för en del förändringar som genomförts. Ett annat avsnitt behandlar de rättsliga förutsättningarna för besvär över sådana beslut som departementschef kan fatta på egen hand. Sådana besvär är inte särskilt vanliga, men det är bra att rättsläget klarläggs. I det här stycket innehåller dechargepromemorian alltså ett auktoritativt förtydligande av gällande rätt. På flera punkter återkommer KU med en kritik mot regeringen, som framförts under flera tidigare år. Det gäller utgivningen av Svensk författningssamling, som släpar efter. Det gäller också det sena propositionsavlämnandet till riksdagen, som försvårar vår arbetsplanering. Och det gäller handläggningen av besvärsärenden i regeringskansliet. Utskottet har särskilt uppmärksammat den stora anhopningen av oavgjorda ärenden i bostadsdepartementet och inskärper att den inte är acceptabel. För egen del skulle jag vilja tillägga, att den här balansen inte bara behöver bekämpas genom större resurser i departementet och större beslutsamhet på högsta ort — det vore också värt att fundera över om man inte kunde decentralisera beslutandemakten och överlåta åt länsstyrelserna att vara sista instans i vissa ärenden av mindre betydelse. Låt mig så övergå till reservationen. Den är som vanligt ett potpurri på gamla skivbekanta från många tidigare debatter. Om det är någonting som överraskar, så är det att socialdemokraterna av någon outgrundlig självplågarinstinkt tycks ha dragits mot frågor som slår hårdare mot dem själva än mot regeringen. Eftersom tidigare talare redan har tjuvstartat debatten i sakfrågorna, skall jag tillåta mig att ge några exempel på denna självplågarinstinkt. Ta först devalveringen! Där vet ju varje människa att socialdemokraterna gjorde en kapital felbedömning i fjol. Det var redan vid regeringsskiftet klart att den svenska kronan var väsentligt övervärderad. Under socialdemokraternas sista månader vid makten flöt miljarder ut ur landet, fler miljarder än vad som försvann under förra sommaren. De tre justeringar av växelkurserna som den nya regeringen har vidtagit har haft en avgörande betydelse för att förbättra vår handelsbalans och därmed trygga en hög sysselsättning. Och det gäller inte minst den sista devalveringen i fjol, som socialdemokraterna motsatte sig och, såvitt jag förstår, ännu inte har accepterat. Hade kronan ännu i dag varit kopplad till den västtyska marken, skulle vi ha befunnit oss i ett oerhört bekymmersamt läge — det tror jag alla seriösa ekonomiska bedömare är överens om. Sakligt sett var det alltså en grov felbedömning som socialdemokraterna gjorde i fjol. Och inte bara det. I den socialdemokratiska reaktionen fanns det också en ton av småskurenhet och stingslighet. Vad som utlöste de skarpaste gensagorna i augusti tycktes inte vara devalveringen i sig, utan det förhållandet att socialdemokraterna inte hade blivit underrättade i tid. Man hade blivit trampad på tårna av att inte regeringen tog upp överläggningar i god tid före — det var den sårade fåfängan som präglade partiledningens devalveringskommentarer mer än oron över landets ekonomi. Och läser man reservationen märker man att det fortfarande är den sårade fåfängan som talar. På den här punkten tycks oppositionen vara precis lika långsint som den är småsint. Utskottet har under behandlingen försökt skapa sig en föreställning om vad som är praxis inför den här sortens beslut, och det material vi tagit fram tyder på att regeringen till punkt och pricka följde det handlingsmönster som tillämpats vid tidigare valutapolitiska åtgärder. Reservanterna påstår motsatsen men kommer inte med minsta tillstymmelse till belägg. Vad man i stället skjuter in sig på är det uttalande som ekonomiministern gjorde för ett internationellt nyhetsblad. Vi har noga granskat det uttalandet och även haft en utförlig utfrågning med Gösta Bohman. Och vi kan efter den prövningen inte finna någon grund för en dechargekritik av ekonomiministern. Senare talare kommer närmare att belysa denna fråga. En andra yttring av självplågarinstinkten hos socialdemokraterna är att man vill ta upp en ny debatt om kommunindelningsfrågorna. Det är med all säkerhet en av de stora symbolfrågor som skadat partiet under senare år. Man har varit så ivrig att driva fram större och effektivare enheter att man helt negligerat de ibland välmotiverade protester som invånarna i dessa kommuner har riktat. Dorotea är kanske det bästa exemplet på den här ångvältspolitiken. I valet 1976 lovade de nuvarande regeringspartierna att vara lyhörda för invånarnas åsikter och positivt pröva en delning av de kommuner där det fanns en stark opinion och goda sakliga skäl för en sådan åtgärd. En passus av den innebörden fanns också i regeringsdeklarationen. Nu klagar reservanterna över att regeringen är beredd att hålla det löftet. Man har hängt upp sig på att kommunministern i en del intervjuer fastslagit vissa rimliga förutsättningar för en positiv prövning av yrkanden om delning, och hävdar att dessa uttalanden står i strid med indelningslagen. Det är en alldeles befängd invändning. I lagen ges regeringen ytterst vida befogenheter att bestämma när en förändring skall ske — i själva verket obegränsade befogenheter, om det rör sig om en kommun som själv yrkar på delning. I det fallet räcker det med att förändringen anses vara ”till gagn”. En förändring som kommunen motsätter sig måste däremot prövas efter strängare regler. Det är givet att man i de berörda kommunerna har ett stort intresse av att få veta vilka kriterier som regeringen tänker låta sig vägledas av. Den grundläggande målkonflikten är den gamla vanliga — det gäller kraven på effektivitet och kraven på demokrati. Det råder ingen tvekan om att vi genom kommunsammanslagningarna har fått mer slagkraftiga enheter och att den kommunala servicen har förbättrats. Samtidigt är det nog svårt att bestrida att demokratin kan ha skadats. Avstånden har blivit längre, och antalet förtroendevalda har minskat kraftigt. På 1930-talet var I medborgare på 100 kommunfullmäktig. I dag är det kanske 1 på 400 eller 500. Det stora kommunalforskningsprojektet under professor Jörgen Westerståhl visade redan i slutet av 1960-talet att demokratin i allmänhet fungerar bättre i små kommuner än i stora. Återigen är det alltså svårt att förstå hur socialdemokraterna i utskottet kan ha resonerat. Man riktar uppmärksamheten på en fråga, där det egna partiet har gjort en felbedömning, en felbedömning som genom sin stora symbolverkan säkert har bidragit till regeringsskiftet. Man riktar vidare uppmärksamheten på att regeringen håller på att uppfylla sina löften, och man riktar slutligen en anmärkning mot kommunministern för att han talat ur skägget och givit klara besked. Men det kan bara vara irritation över sakinnehållet i regeringens ställningstagande som ligger bakom denna invändning — någon som helst förseelse av konstitutionell karaktär har kommunministern inte gjort sig skyldig till. Låt mig så slutligen ta upp det som läggs statsministern till last. Hans hisnande förbrytelse består i att han har lämnat över en del frågor och interpellationer till andra statsråd att svara på. Studerar man den sammanställning som finns i det gula betänkandet, kan man konstatera att det är någonting som han antagligen har lärt sig av sin föregångare i ämbetet — Olof Palme gjorde nämligen precis likadant. Jag tycker nu att varken herr Palme eller herr Fälldin skall ställas vid skampålen för just den här sakens skull. Det skall finnas en arbetsfördelning inom regeringen, och det är fullt i linje med grundlagens regler om regeringsarbetet, att de ärenden som kommer in skickas i väg till de olika departementen — frågor och interpellationer skall i det avseendet behandlas som vilket ärende som helst. Om statsministern får en fråga om socialpolitik eller ekonomisk politik, är det därför fullkomligt i sin ordning att han ber socialministern eller ekonomiministern svara på den. Det komiska med reservanternas kritik på den här punkten är att den saknar varje samband med de protester som man framför i andra ärenden. Här klagar man över att regeringen fungerar som ett enda arbetslag och att man inte kan få komma till tals med en enskild ledamot av regeringen. I andra delar av granskningsarbetet har man varit lika bekymrad över motsatsen, dvs. att statsråden uppträder på egen hand och tenderar att bedriva vad som kallas ”ministerstyre”. Någon liten konsekvens i kritiken kanske man kunde begära, även om det har varit svårt för socialdemokraterna att få ihop den här reservationen. Herr talman! Den här genomgången hade kunnat fortsätta, men dels är jag i grund och botten en mycket vänlig människa och dels skall vi ju ha speciella utförliga diskussioner om dessa frågor senare i dag. Jag nöjer mig därför med dessa inledande kommentarer. Jag vill sluta med en liten from förhoppning, nämligen att vi skall få se några statsråd på besök här i kammaren. Under tidigare dechargedebatter har det varit litet si och så med den saken. Denna maning gäller kanske inte så mycket folkpartiets statsråd, eftersom de inte utsätts för någon personlig kritik vare sig av utskottet eller av reservanterna. Men jag hoppas att de statsråd vilkas fögderi tas upp till behandling kommer att vara närvarande här i kammaren när diskussionen i de olika delfrågorna börjar.

Herr talman! Även en mycket vänlig person måste ju försöka finna lämpliga ord för att karaktärisera den reservation som vi i dag behandlar. Nu vill jag inte gå in i polemik mot den ordlista som Hilding Johansson dragit ut ur mitt anförande — hans anteckningar var kanske en aning sporadiska, och jag förstår att det var svårt att anteckna även sakinnehållet. Det förefaller mig inte rimligt att ta upp en diskussion på det terminologiska planet. Låt oss i stället återkomma till de olika sakfrågorna.